Fru talman! Tisdagen den 11 december 1984 beslutade riksdagen att fr.o.m. den 15 oktober 1984 höja det statliga partistödet med 16 milj.kr. till 95,5 milj.kr. Detta innebar en ökning med 20 96 av anslaget till partierna. Beslutet var inte enhälligt — moderata samlingspartiet röstade emot. Regeringen, liksom utskottsmajoriteten, motiverade denna mycket kraftiga höjning med att det år 1972, vid partistödets tillkomst, förutsattes att stödet skulle omprövas med hänsyn till förändringar i penningvärdet. Även om så är fallet kan ju detta rimligen inte tas till intäkt för en slavisk bundenhet till beslutet tolv år senare utan minsta hänsyn till faktiskt rådande ekonomiska förhållanden. Varje riksdag är i princip självständig i sitt handlande gentemot tidigare riksdagar. Varje riksdag måste fatta sina beslut mot bakgrund av de villkor som föreligger. Ingen kunde år 1972 förutse att de ekonomiska förhållandena 1984/85 skulle vara sådana, att det krävs mycket stor återhållsamhet när det gäller de statliga kostnaderna på snart sagt alla områden. Vi däremot, som i dag fattar besluten, borde alla vara alldeles på det klara med detta. För oss är villkoren ingalunda sådana att det bara är att ösa på med statens utgifter, att vara spendersamma med skattebetalarnas pengar. För oss gäller ju att finna besparingar, att söka begränsa de offentliga utgifterna, om vi någon gång skall kunna komma till rätta med statens finanser. I all synnerhet måste ju detta gälla områden som inte tillhör de mest angelägna när det gäller samhällets omsorg. Med bästa vilja i världen går det inte att åberopa att det statliga partistödet hör till de områden som måste prioriteras i bidragsgivningen. På detta område, om något, borde alla kunna inse att det går att visa återhållsamhet med anslagen. Det var heller ingen liten ökning som riksdagsmajoriteten ansåg vara nödvändig med retroaktiv verkan. Samma regering som i hotfulla tongångar ställer krav på löntagarna att begränsa sina lönekrav till högst 5 96 i påslag anser det vara riktigt att det egna partiet, och därmed också övriga partier, skall erhålla 20 96 i ökat anslag. Där ställs sannerligen inte motsvarande krav som på löntagarna. Hur vill utskottets talesman motivera denna skillnad i synsätt? Vad är det som reellt gör att de politiska partierna plötsligt är i behov av 16 milj.kr. utöver de redan utgående 79,5 milj.kr.? Herr talman! Moderata samlingspartiet kan inte ställa sig bakom en sådan, enligt vår mening, felaktig hantering av skattebetalarnas medel som det här varit fråga om. Vi inser att det statsfinansiella läget kräver stor återhållsamhet med statliga utgifter. Vi handlade därefter när beslutet om höjningen av partistödet togs i december. I konsekvens härmed yrkar vi nu att en återgång till tidigare bidragsnivå skall ske, dvs. anslaget skall omfatta 79,5 milj.kr. Med det anförda yrkar jag bifall till den moderata reservationen.

Herr talman! Lagen om statligt stöd till politiska partier antogs av riksdagen 1972. Vid lagens tillkomst utgick man från att anslaget kontinuerligt skulle räknas upp med hänsyn till förändringar i penningvärdet. Det är ett led i den politiska demokratin att partierna erhåller ekonomiskt stöd för att kunna bedriva en självständig politisk verksamhet. Partistödet innebär en frihet för de politiska partierna att kunna vara oberoende av ovidkommande intressen. Samtliga partier här i riksdagen har sedan lagens tillkomst 1972 varit överens om dessa principer ända fram till förra året. I höstas hoppade moderata samlingspartiet av från dessa gemensamma ståndpunkter. Så är fallet även i dag. Moderaterna sade då nej till en uppräkning av partistödet till 95,5 milj.kr. Motiveringen var då bl.a. att det finns en fara för att partistödets storlek kan leda till risker för partiernas självständighet. Det är häpnadsväckande, herr talman. Den motiveringen strider helt mot den grundsyn på partistödets värde för partiernas frihet och oberoende som samtliga politiska partier tidigare haft. I det betänkande vi nu behandlar, KU 1984/85:24, har moderaterna en reservation där man vidhåller sin ståndpunkt från förra året.

Jag vill, herr talman, yrka bifall till denna utskottets hemställan samt till förslaget till lag om ändring i lagen om statligt stöd till politiska partier. Jag yrkar således avslag på den moderata reservationen.
Herr talman! I mitt förra inlägg begärde jag att utskottets talesman skulle motivera skillnaden i synsätt, skillnaden mellan de mycket långtgående kraven på återhållsamhet vad gäller löntagarna och den mycket generösa bidragsgivningen när det gäller partierna. Tyvärr fick jag ingen sådan motivering i det anförande som utskottets talesman höll. Jag frågade också: Vad är det som nu motiverar en höjning med hela 20 26 —- alltså 16 milj.kr. — i jämförelse med de förhållanden som rådde för bara några månader sedan? Det vore angeläget att få utskottets talesmans motivering till varför detta anses nödvändigt i en tid när vi alla borde vara överens om att det gäller att vara mycket återhållsam med de statliga utgifterna. Det är också med detta som vi motiverar vårt yrkande om en återgång till ett stöd på 79,5 milj.kr. — nämligen att tiden nu inte är sådan att det kan vara rimligt att öka kostnaderna med hela 20 20. Just på detta område anser vi det rimligt att spara på statens kostnader. Därför har vi också framställt vårt yrkande.

Herr talman! Ett av problemen i svenskt näringsliv är anskaffningen av riskvilligt kapital. Förutom att direkt låna upp pengar använder sig företagen av utgivande av nya aktier — alltså nyemissioner — och utgivande av konvertibla skuldebrev. På senare tid har ytterligare en form av kapitalanskaffning blivit mycket använd, nämligen utgivande av s.k. optionslån. Dessa består av en optionsrätt till nyteckning av aktier samt ett skuldebrev som ofta är ganska lågförräntat. Denna nya anskaffningsform har varit skatteförmånligare än både nyemission och utgivande av konvertibla skuldebrev och har därför blivit mycket populär. Skatteförmånen har bestått i att hela värdet av optionslånet lagts på skuldebrevet, medan optionsrätten erhållits utan kostnad. Vid försäljning av enbart det lågförräntade skuldebrevet har den realisationsförlust som då uppstått varit fullt avdragsgill mot reavinster vid aktieförsäljning. Den 5 december förra året publicerade kapitalvinstkommittén ett delbetänkande, vari föreslogs att denna skatteförmån vid försäljning av optionsskuldebrev skulle stoppas. I det läget klippte finansministern till direkt och föreslår nu i en proposition att reaförlust vid avyttring av ett skuldebrev, som utgivits i samband med optionsrätt att teckna aktie, inte skall vara avdragsgill, om besked om utgivning fattats efter den 5 december 1984. Även om man kan instämma i synpunkten att anskaffning av riskvilligt kapital till näringslivet i huvudsak bör vara skattemässigt neutral, finns det enligt min uppfattning ingen anledning att utan sedvanlig remissbehandling drämma till med ett omedelbart stopp. Utan att i dagens läge ha anledning att gå in i själva sakfrågan vänder sig den moderata reservationen mot handläggningen av kapitalvinstkommitténs betänkande. Med det sagda, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 27 behandlas avdragsrätten för förluster vid försäljning av skuldebrev förenade med optionsrätt att förvärva aktier. Sedan 1973 har det funnits möjlighet att ta upp lån mot sådana skuldebrev. Under den tioårsperiod som möjligheten funnits har den utnyttjats mycket sparsamt. Det är först under de allra senaste åren som tillvägagångssättet blivit vanligare och främst sedan två mål i regeringsrätten blivit klara i december 1983. Räntesatsen för de här lånen har i allmänhet legat på 7 å 896, alltså väsentligt under marknadsräntan för obligationer och förlagsbevis. Vid avyttringen av skuldebreven har den låga räntesatsen medfört att betydande realisationsförluster har kunnat redovisas. Genom att enbart avyttra skuldebreven men bibehålla optionsrätten har man skaffat sig en avdragsrätt, samtidigt som man behållit förköpsrätten till aktierna. Fördelarna med det tillvägagångssättet har blivit snabbt kända. På åtta å nio månader ökade aktiviteterna på optionslånemarknaden till ca 6 miljarder kronor, från att tidigare ha legat på ett årsbelopp under 100 milj.kr. I det läget ansåg finansministern det nödvändigt att vidta omedelbara åtgärder, och det skedde genom att ett avdragsförbud meddelades för reaförluster på optionsskuldebrev, utgivna efter den 5 december 1984. Kapitalvinstkommittén har lagt fram ett förslag till nya regler för beskattning av lån av det här slaget. I avvaktan på remissbehandling och att slutligt ställningstagande kan ske till kapitalvinstkommitténs förslag är det nödvändigt att stoppa den pågående handeln med skuldebrev. Utskottet är nästan enigt. Inte överraskande har moderaterna en annan uppfattning. De anser att hanteringen kan tillåtas fortsätta intill dess att permanenta regler kan fastställas.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
Herr talman! Inte överraskande, säger Rune Carlstein, har det varit moderaterna som brutit enigheten i skatteutskottet i den här frågan. Jag tar det som en komplimang, för det visar att vi vill att ärendena skall handläggas ordentligt, att man skall ha en sedvanlig remissomgång innan riksdagen fattar beslut. Vi tyckte inte att det gjorde så hemskt mycket om vi hjälpte företagen att skaffa riskvilligt kapital på ett skattefördelaktigt sätt, även om jag är medveten om — och det sade jag i mitt inledningsanförande — att man bör ha största möjliga skatteneutralitet. När remissomgången har genomförts och den proposition som följer behandlas i riksdagen senare i vår, är det mycket möjligt att vi tar ställning i likhet med kapitalvinstkommittén, men det skall först vara en ordentlig remissomgång. Det hade varit intressant, om finansministern haft lika brått att klämma till med lagstiftning i andra fall som jag tycker har varit upprörande ur skattesynpunkt. Ett sådant är det med snickaren Hjortberg i Göteborg. Ett annat är det s.k. Kistnerfallet, där det visade sig att arvsskatt, reavinstskatt på aktier och omsättningsskatt på aktier tog mer än hela arvet, och dödsboet var tvunget att gå i konkurs för att över huvud taget få något över. I ett tredje fall visade det sig att gåvoskatt skall betalas trots att någon gåva inte har utgivits. Det är tre fall där det också varit befogat med en snabb lagstiftning.
Herr talman! Det är ju ändå så att man mycket snabbt tecknat sådana här skuldebrev på ett belopp om 6 miljarder kronor. Det är alltså kapitalstarka personer som utnyttjar en möjlighet att skaffa sig fiktiva förluster, mot vilka de kan kvitta reavinster på andra områden. På det sättet skaffar de sig skatteförmåner. Man tycker att vi då borde kunna bli sams om att se till att detta inte får fortsätta. Knut Wachtmeister tycker att detta kan få fortgå. Det är naturligtvis stilenligt för moderaterna att hantera saken på det sättet. Det är uppenbart att det är andra skattebetalare som får sitta emellan och stå för fiolerna, när de som har möjlighet att spekulera på detta sätt skaffar sig förmåner. Jag tycker att det är utomordentligt angeläget att man snabbast möjligt täpper till ett sådant hål.
Herr talman! Jag kan bara upprepa vad jag tycker: Varje lagförslag som kommer på riksdagens bord skall vara ordentligt förberett. Denna lagstiftning har funnits sedan 1973. Även om den har utnyttjats först under senare tid, har dock möjligheterna funnits. Det hade då inte gjort så mycket om denna lagstiftning fått vara kvar ytterligare ett halvår till dess utredningen blivit ordentligt remissbehandlad och vi fått ett heltäckande beslutsunderlag.
Herr talman! Detta förhållande blev uppenbart först efter det att ett par domar fallit i regeringsrätten. Mycket snabbt började man då utnyttja denna möjlighet. På åtta å nio månader tecknade man, som jag tidigare sagt, sådana här lån på drygt 6 miljarder kronor. Nu säger Knut Wachtmeister att vi borde kunna vänta. Om man hade gjort det, hade det kanske i snabb takt tillkommit ytterligare 6 å 8 miljarder i sådana här lån med mycket stora förluster som man hade kunnat kvitta mot reavinster på aktiehanteringen. När man ser att det är ett så uppenbart fel, kan det inte vara tillfredsställande att man inte rättar till det snabbast möjligt.
Kammaren övergår nu till att debattera skatteutskottets betänkande 29 om skattereduktion för fackföreningsavgift.

Herr talman! Frågan om fackföreningsavgifters behandling i skattehänseende har under en lång följd av år varit föremål för uppmärksamhet i utredningar, i riksdagsdebatter och i andra sammanhang. Sedan ett förslag i frågan hade utarbetats 1980 och remissbehandlats, biföll riksdagen hösten 1981 ett enigt skatteutskotts hemställan att bl.a. de konfliktbidrag som betalades ut av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer skulle bli föremål för en fullständig redovisning och kartläggning, innan man tog slutlig ställning till frågan om avdrag för fackföreningsavgifter. Denna begäran har regeringen ännu inte tillmötesgått. Däremot har socialdemokraterna med stöd av vpk och i strid mot riksdagens tidigare uttalande genomdrivit en rätt till skattereduktion för fackföreningsavgifter. När denna skattereduktion infördes skedde det utan den beredning som regeringsformen föreskriver. Bl. a. underlät regeringen att inhämta lagrådets uppfattning i frågan. Sekretessfrågan var inte tillräckligt utredd. Det var en av de invändningar vi hade från de borgerliga partiernas sida. Med särskild hänvisning till detta begärde både konstitutionsutskottet och skatteutskottet att frågan skulle remitteras till lagrådet. Den socialistiska majoriteten avvisade denna begäran med motivering att dröjsmålet när det gäller frågans behandling skulle leda till avsevärt men. Vi på den borgerliga sidan har sedan dess upprepade gånger föreslagit att denna skattereduktion skall avskaffas. Vi gör det därför att vi bedömer integritetsfrågan som särskilt känslig. Därför anser vi fortfarande att hanteringen av frågan, när skattereduktionen infördes, inger betänkligheter och oro för framtiden. Frågan har alltså debatterats flera gånger med anledning av motioner från de borgerliga partierna. Då har vi, liksom när reduktionen infördes, haft även andra argument mot denna skattereduktion. Vi har påpekat bl.a. att införande av denna reduktion innebar ett totalt avsteg från den strävan som annars präglat förändringarna på skatteområdet, nämligen förenklingar för både myndigheter och enskilda. När riksdagen våren 1982 beslutade om den treåriga skattereform som vi fått leva med talades det mycket om förenklingar. Då slopades också en del avdrag, bl.a. försäkringsavdrag, för att förenkla systemet. Man införde ett schablonavdrag för löntagarna, även detta för att få bort små avdrag och för att förenkla systemet. Men redan ett halvår senare lades det fram ett förslag som gick i rakt motsatt riktning och som innebar administrativt krångel. Vi har påpekat svårigheterna att renodla fackföreningsavgiften till att uteslutande omfatta utgifter för facklig verksamhet samt svårigheterna att kontrollera att denna renodling blir rätt utförd. Ove Eriksson har i motion 311 särskilt berört denna del, varför jag överlåter åt honom att närmare utveckla detta argument. Mot den bakgrund som jag här skisserat och av rättviseskäl bör enligt reservanternas mening lagstiftningen om skattereduktion för fackförenings avgift upphävas. En sådan åtgärd är motiverad också av samhällsekonomiska skäl, står det i reservationen.

Lagen om skattereduktion för fackföreningsavgifter uppfyller enligt vår mening inte detta krav. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen i skatteutskottets betänkande 29.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 29 behandlas på nytt frågan om avdragsrätt för fackföreningsavgifter. Anledningen till att frågan nu återkommer är framför allt den att regeringen inte verkställt det beslut som riksdagen antog hösten 1981, grundat på ett förslag från ett enhälligt skatteutskott, innebärande att en fullständig redovisning och kartläggning skulle göras bl.a. om det konfliktbidrag som betalas ut av fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Detta skulle göras innan man tog ställning till frågan om avdrag för fackföreningsavgifter. Trots detta enhälliga beslut i såväl skatteutskottet som i riksdagens kammare har regeringen inte verkställt riksdagens beslut. Detta är beklagligt. Om regeringen hade verkställt riksdagens beslut hade det funnits faktaunderlag för att man skulle kunna ta ställning till frågan. Vilket underlag har utskottet för påståendet att olikheterna i skattehänseende mellan arbetsgivares och arbetstagares medlemsavgifter nu i huvudsak anses undanröjda genom den begränsade skattereduktionen för fackföreningsavgifter? Det framgår inte vad man grundar detta påstående på. Föreligger någon hemlig utredning som har klarlagt detta? I så fall: Varför redovisas inte detta? Är detta endast ett ordval utan någon underbyggnad? Ett svar från utskottsmajoritetens företrädare på denna fråga skulle vara värdefullt. Man kan också fråga: Vad är socialdemokraternas motiv för denna avdragsrätt, på det speciella sätt som den är utformad? Denna fråga måste ställas på nytt när regeringen nu talar om att man skall höja schablonavdraget för löntagarna. Inte ens då verkar det som om avsikten är att man skall föra in fackföreningsavgiften under schablonavdraget. Socialdemokraterna har tidigare förfäktat uppfattningen att reglerna vid deklarationen skall vara enkla och att man skall begränsa avdragsmöjligheterna för att göra systemet enkelt. Men när det gäller fackföreningsavgiften får man intrycket att regeringen har en rakt motsatt uppfattning. Herr talman! Centern vidhåller sin tidigare uppfattning, som klart deklarerades vid riksdagsbeslutet hösten 1981 och som sedan upprepades vid denna frågas behandling vid senare tillfälle. Den har också framförts såväl i motion som i reservation. Från denna utgångspunkt yrkar jag bifall till den reservation som är fogad till utskottsbetänkandet.

Herr talman! Ett av skälen till att folkpartiet sade nej till den skattereduktion för fackföreningsavgifter som riksdagens socialistiska majoritet drev igenom hösten 1982 var att förslaget inte skapar skattemässig jämställdhet mellan arbetsgivarnas och löntagarorganisationernas kostnader för facklig verksamhet. Konfliktersättningarna till löntagarna är skattefria, medan arbetsgivarnas ersättning är skattepliktig. I och med det system som vi har i vårt land med fria organisationer på arbetsmarknaden, som under frihet från inblandning av staten har till uppgift att reglera villkoren mellan företag och anställda på ett relativt stort område, är det naturligtvis av fundamental betydelse att neutralitet och rättvisa i beskattningen kan råda. För att riksdagen skulle få det nödvändiga underlaget för att kunna fatta riktiga beslut på detta område beslutades också på skatteutskottets initiativ att de konfliktbidrag som betalades ut av fackföreningarna och arbetsgivarorganisationerna skulle bli föremål för en fullständig redovisning och kartläggning innan man tog slutlig ställning till frågan om avdrag för fackföreningsavgifter. Riksdagen har aldrig förelagts någon sådan redovisning. Det är också ganska uppenbart att det i dag inte råder någon neutralitet i detta avseende. Folkpartiet vill därför avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgifter. När regeringen och riksdagsmajoriteten nonchalerade det tidigare riksdagsbeslutet om redovisning och kartläggning, motiverades detta med att skattereduktionen var nödvändig för att klara avtalsrörelsen. En dag som denna, när vi nyss avslutat finansdebatten, kan det finnas skäl att utöver vad som sagts av de båda tidigare talarna också sätta in denna fråga iettlitet längre perspektiv när det gäller regeringens skattepolitik. Bilden blir då ytterligt förvirrande och på sitt sätt en illustration över den desperata skattehöjarpolitik som socialdemokraterna för och alltid fört. Denna skattereduktion, som i normalfallet uppgår till maximalt 480 kr., var helt nödvändig, sade man, för att klara avtalsrörelsen för 1983. Regoringen fann den t.o.m. så viktig att man svek skatteuppgörelsen med mittenpartierna delvis på grund av denna fråga. Årets avtalsrörelse är ju inte mindre viktig — alla avtalsrörelser är viktiga. Nu har regeringen satsat hela sin prestige på att ge löntagarna en reallöneförbättring. Hur skall man klara det? Jo, man tvingas på nytt ta till provisoriska spetsfundigheter med en skatterabatt på 500 kr. De svenska medborgarna och skattebetalarna vet över huvud taget inte vilka regler som kommer att gälla. Så sent som i onsdags, dvs. för en vecka sedan, dementerade finansministern att det skulle ha getts något sådant löfte. I dag har vi fått en bekräftelse därpå. En sund skattepolitik kan aldrig byggas på sådana jippon — det har jag sagt tidigare från denna talarstol. Skattehöjarpolitiken skapar problem, inte minst för avtalsrörelsen. Låt mig ge ett exempel. Den nya fastighetsskatten tar redan i år tillbaka ett belopp som ganska väl motsvarar skattereduktionen för fackföreningsavgifter för en inkomsttagare som bor i villa. Den reduktionen var ju nödvändig för att klara avtalsrörelsen. Inemot hälften av LO-medlemmarna blir på detta sätt så att säga av med skattereduktionen för fackföreningsavgiften. Nu måste regeringen hitta på något nytt, och då kommer man med denna skatterabatt. Men nästa år fördubblas fastighetsskatten, och då är skatterabatten borta — den gäller ju bara ett år. Därmed blir dessa villaboende LO-medlemmar och tjänstemän av med dubbelt så mycket pengar som i år. År 1987 tar således höjningen av fastighetsskatten tillbaka skattereduktionen för fackföreningsavgiften tre gånger om. Min fråga till er socialdemokrater blir därför: Hur skall ni klara avtalsrörelserna i fortsättningen? Det går inte att bedriva skattepolitik på det här sättet. Vi kan inte heller i ett land med ett näringsliv och fria förhandlingar, som vi ju har i Sverige, leva med sådana orättvisor på detta område. Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som är fogad vid det betänkande som vi nu har debatterat.

Herr talman! Det är sjätte gången som vi här i kammaren debatterar frågan om skattereduktion. Förra gången fattade jag mig mycket kort, men den här gången skall jag ta kammarens tid i anspråk litet längre, trots att jag vet att det är tidspress även i dag. Riksdagen antog hösten 1982 en proposition med förslag om bl.a. rätt till skattereduktion för fackföreningsavgift. De nya bestämmelserna innebär att skattereduktion medges med 40 96 av den medlemsavgift som en arbetstagare har erlagt till sin fackförening. Underlaget är dock maximerat till I 200 kr., varför reduktionen kan bli högst 480 kr. Utskottet underströk vid den tidigare behandlingen angelägenheten av att fackföreningsavgiften genom organisationernas försorg renodlades så att den omfattade uteslutande utgifter för facklig verksamhet. Kritiken mot den tidigare gällande ordningen har framför allt riktat sig mot att behandlingen av medlemsavgifter resp. konfliktersättningar varit förmånligare för arbetsgivarorganisationerna och deras medlemmar än för fackföreningarna och deras medlemmar. Genom den införda, begränsade skattereduktionen för fackföreningsavgift får den kritiserade olikheten i beskattningshänseende mellan arbetsgivarnas och arbetstagarnas medlemsavgifter anses i huvudsak ha undanröjts.

De farhågor för skyddet av den enskildes integritet som framförts i den moderata motionen är minst sagt betydligt överdrivna. Den skattskyldige kan'antingen genom sin organisation eller själv ansöka om skattereduktion. Organisationen skall dessutom i god tid underrätta medlemmarna om storleken av den reduktionsgrundande avgiften, och dessa har då möjlighet att komma med erinringar mot beloppets storlek eller att meddela om de inte önskar någon reduktion. Jag tillåter mig, herr talman, att läsa ur ett brev från ett fackförbund till dess medlemmar: ”Uppgifter om ovanstående belopp sänder vi till riksskatteverket tillsammans med ditt personnummer. Riksskatteverket ombesörjer att 40 70 av beloppet utgör skattereduktion. I det ovan angivna beloppet är avgiften till arbetslöshetsförsäkringen, 13 kr. i månaden, inte inräknad, eftersom denna inte är skattereducerande. Om du inte önskar att vi lämnar dessa uppgifter eller anser att beloppet är felaktigt, måste du före mars månads ingång skriftligen meddela förbundet om detta.” En anteckning om skattereduktionen sker alltså i skattelängden. Men var och en som vill undvika en sådan anteckning har möjlighet att avstå från skattereduktionen. Någon anledning att av hänsyn till den personliga integriteten medge skattereduktion endast i sådana fall då yrkande om reduktion framställts i deklarationen föreligger enligt vår mening inte, eftersom en anteckning om reduktion också måste ske i skattelängden även i sådana fall då yrkande framställs i deklarationen. Jag erinrar om att underlaget för skattereduktion, enligt uttalande av riksdagen under förarbetet, uteslutande får omfatta utgifter för rent facklig verksamhet. Riksdagsbeslutet bygger således på förutsättningen att riksskatteverket och de fackliga organisationerna renodlar underlaget för reduktionen till att omfatta uteslutande sådana utgifter. Riksskatteverket har också den 24 november 1983 utfärdat särskilda anvisningar till taxeringsnämnderna. Jag citerar ur dessa anvisningar: ”Underlaget, fackföreningsavgiften, skall vara reducerat med avgift till arbetslöshetskassa, försäkringspremier, bidrag till andra organisationer än den fackliga, t.ex. politiska partier och bidrag till dagsoch veckopressen. Bidrag till egna medlemstidningar m.m. får däremot ingå i underlaget.” Erfarenheterna av de nya bestämmelsernas praktiska tillämpning är, herr talman, ännu mycket begränsade. Lagstiftningen trädde i kraft vid förra årets taxering. Det finns enligt vår mening alltför litet underlag för att nu begära en utredning. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till skatteutskottets hemställan och avslag på den borgerliga reservationen.
Herr talman!

Här har vi alltså olika meningar. Vore det inte då bra, Anita Johansson, om regeringen fullföljde uppdraget från en enhällig riksdag att kartlägga detta område ordentligt och lägga fram en fullständig bild, så att vi kan få den här oenigheten ur världen? Sedan kritiserade Anita Johansson oss på den borgerliga sidan och menade att om man avskaffar den här lagen återgår man till förhållanden som är sämre än de nu rådande. För att inte uppta tiden alltför länge vill jag råda Anita Johansson att också ta en titt på vad som i reservationen står skrivet under mom. 4.
Herr talman! Anledningen till att denna fråga återkommer är framför allt att riksdagens beslut 1981 inte har verkställts. Det gäller den kartläggning som riksdagen då begärde för att man skulle få en grund att bygga ett ställningstagande på i denna fråga. Nu återupprepar Anita Johansson att genom beslutet om skattereduktion för fackföreningsavgifter har olikheten i skattehänseende mellan arbetsgivarorganisationerna och fackföreningarna tagits bort. Vad grundar man detta uttalande på? Jag ställde den frågan och bad om ett svar på den i mitt förra inlägg, men något svar har jag inte fått. Det är ju det som riksdagen har begärt, som motionärerna har begärt och som begärsi reservationen. Varför läggs inte denna redogörelse fram, så att vi kan få ett underlag för vårt ställningstagande? När Anita Johansson säger att alltför kort tid har förflutit efter beslutet för att man skall göra en utredning, så förstår jag inte den invändningen. Denna utredning och kartläggning borde ha gjorts innan beslutet fattades. Det är ju så vi brukar göra när det gäller frågor av denna art.
Herr talman! Anita Johansson påstod att de gamla reglerna var förmånligare för arbetsgivarorganisationerna än för löntagarorganisationerna. Det är möjligt att det inte rådde fullständig balans, men vi vill att det skall bli en neutralitet på detta område, och då bör man gå in och göra den utvärdering och redovisning som riksdagen har begärt. Det är riktigt att avgiften till Arbetsgivareföreningen och branschförbund varit och fortfarande är avdragsgill, samtidigt som konfliktersättningen är skattepliktig. Det är den kongruens som vi har i svensk skattelagstiftning. När det gäller löntagarorganisationerna var medlemmarnas avgifter inte avdragsgilla, men så har heller inte utfallande konfliktersättning varit skattepliktig. Där gällde alltså samma kongruens. Genom skattereduktionen har denna kongruens i skattelagstiftningen rubbats. Det hade som sagt varit värdefullt om vi före detta beslut hade fått en sådan ordentlig redovisning som riksdagen begärt. Det är inte alls säkert att det beslut som hade blivit följden av en sådan redovisning skulle ha sett ut så som det som nu är fattat '
Herr talman! Jag förstår mig inte på Kjell Johansson riktigt. Han sade att vi hade skattehöjarpolitik och han försökte gå in på något slags allmän skattedebatt i sitt inlägg om skattereduktionen. Det är faktiskt en skattereduktion som vi socialdemokrater har föreslagit för de breda grupperna i samhället. Mitt intryck kvarstår, herr talman, att det handlar om konstlade och krystade argument så fort det gäller någonting som gynnar svensk fackföreningsrörelse.
Herr talman! Man sade ju faktiskt att skattereduktionen var en förutsättning för att det skulle bli en återhållsam lönerörelse. Detta har majoriteten i skatteutskottet själv skrivit och därför finns det väl anledning att fråga sig varför skattereduktionen behövs, om det nu ifrågasätts om den när det gäller organisationerna är befogad av rättviseskäl. Med mitt anförande vill jag bara, Anita Johansson, visa att den enda anledningen till att det behövs sådana här ingrepp inför avtalsrörelserna är den att socialdemokraterna driver en skattehöjarpolitik. Ni driver upp skatterna på ett sådant sätt att det sedan måste bli reduktioner av det här slaget.

Herr talman! I detta betänkande behandlas min motion 311 angående avskaffande eller begränsning av skattereduktionen för fackföreningsavgift. Den begränsning som jag föreslår gäller den del av avgiften som rör partiavgiften för medlemmar, kollektivanslutna till det socialdemokratiska partiet. I inget annat fall kan avgifter eller gåvor till ideella eller politiska föreningar undandras beskattning. Med tanke på övriga politiska partier som inte accepterar kollektivt anslutna medlemmar är förhållandet uppenbart orättvist. Skatteutskottets majoritet avfärdar mitt yrkande litet lättvindigt. Utskottet konstaterar att skattereduktionen, enligt förarbetena till lagförslaget om skattereduktion för fackföreningsavgift, endast får omfatta utgifter för rent facklig verksamhet. I betänkandet skrivs: ”Riksdagsbeslutet bygger således på förutsättningen att RSV och de fackliga organisationerna renodlar underlaget för reduktionen till att omfatta uteslutande sådana utgifter.” Tillåt mig, herr talman, tvivla på att detta sker. Jag känner i alla fall exempel på att skillnad i skattereduktion beträffande kollektivanslutna medlemmar och sådana som genom reservation står utanför det socialdemokratiska partiet inte har gjorts. Om detta beror på förbiseende av fackföreningen eller riksskatteverket undandrar sig mitt bedömande. Att en fackförening drar sig för att ange att en medlem är kollektivansluten till det socialdemokratiska partiet kan dock vara förklarligt. Från partihåll understryks ju att den här hanteringen sker med stor diskretion för att man skall kunna skydda den personliga integriteten. Att då uppge olika fackliga avgifter är ju att direkt peka ut den som är eller inte är socialdemokrat genom kollektivanslutning. Min motion har sitt upphov i den utfrågning som konstitutionsutskottet gjorde med den socialdemokratiske partisekreteraren Bo Toresson den 8 november 1983. Enligt protokollet redogjorde Bo Toresson för hur man förfar med reservationsrätt och avgifter. Han konstaterade att det finns två varianter. Enligt den ena sänder man tillbaka partiavgiften till dem som anmäler reservation. Enligt den andra, som enligt Bo Toresson är den vanligaste, uttaxeras samma avgift för båda kategorierna medlemmar. Bo Toresson uttalade vidare: ”I de fall där någon har reserverat sig stannar avgiften i den fackliga organisationen och används för andra ändamål. I en del fall har man sagt att pengarna går in i avdelningens budget för studier och information.” Samma avgift för kollektivanslutna och icke kollektivanslutna medlemmar, integritetsaspekten som gör att både fack och parti uppger sig vilja skydda den enskilde medlemmen: medge att det kan finnas svårigheter att dra ur partiavgiften när det gäller att bestämma skattereduktionen för fackföreningsavgift. Längre fram i utfrågningen ställde jag följande direkta fråga till Bo Toresson: ”Betyder det att man när man uppger vilken avgift som betalas skiljer mellan dem som är kollektivt anslutna och dem som reserverat sig?” Bo Toresson genmälde: ”Den frågan kan jag inte besvara.” Herr talman! Uppenbart råder här den orättvisa som jag påtalat i motionen. Medlemmar, kollektivt anslutna till det socialdemokratiska partiet, får, eller kan få, skattereduktion på partiavgiften. Alla andra som efter egen övertygelse väljer att gå in i ett parti får inte motsvarande skattereduktion. När Anita Johansson citerar ur de anvisningar som går ut till taxeringsnämnderna, noterar jag att man räknar med samma förutsättning, nämligen att vissa saker skall vara undantagna. Då läser Anita Johansson upp ”bidrag till andra organisationer, t.ex. politiska organisationer”. Men här gäller inte ett bidrag utan en avgift, en medlemsavgift. Den är alltså inte ens enligt anvisningarna undantagen från denna skattereduktion. Herr talman! Orättvisan försvinner om skattereduktionen för fackföreningsavgifter slopas. Därför yrkar jag bifall till den borgerliga reservationen. I andra hand — om detta yrkande inte vinner bifall — yrkar jag bifall till andrahandsyrkandet i motion 311, att riksdagen beslutar att den del av fackföreningsavgiften som är medlemsavgift till det socialdemokratiska partiet undantas från skattereduktion.
Herr talman! Jag måste bara fråga: Litar inte Ove Eriksson på det samlade skatteutskottet, där vi har varit helt eniga om att bidrag till politiska organisationer skall avskiljas från reduktionen för fackföreningsavgift. Litar inte Ove Eriksson på riksskatteverket? Litar inte Ove Eriksson på de fackliga organisationerna? Det är frågor som verkligen måste ställas.
Herr talman! Jag litar inte på att allting kan komma fram. Misstag kan ske, ; och sådana har uppenbarligen skett. I det läget blir det en skattereduktion också för en partiavgift, och det tycker jag är fel.

Herr talman! Ärendet som vi skall behandla gäller preskriptionshinder vid skattebrottslighet. Låt mig inledningsvis uttala att också vi reservanter ansluter oss till departementschefens uppfattning om att det finns klara brister i effektiviteten i lagföringen på skattebrottsområdet. Den nya lagstiftning som infördes den 1 juli 1983 för att man skulle komma till rätta med de långa handläggningstiderna i skattebrottmål har bidragit till att undanröja en del av bristerna på detta område. Alltjämt kvarstår emellertid många ineffektiva moment som det är angeläget att komma till rätta med. Vi har många gånger här i kammaren diskuterat orsakerna till att skattebrottsligheten är utbredd. Vi moderater hävdar att en väsentlig anledning till denna typ av brott är det höga skattetrycket. Om man inte drastiskt kan sänka det kommer skattebrottsligheten aldrig att framgångsrikt kunna bekämpas. För att omedelbart försvåra för enskilda eller företag att undandra sig skatt måste de kontrollorgan vi har ges möjlighet att utföra ett bättre arbete. Regeringen borde alltså ägna mer uppmärksamhet åt möjligheterna att effektivisera själva uppbörden av skatter och avgifter. Enligt överåklagaren i Stockholm är bristerna i det hänseendet mycket påtagliga. Även Svea hovrätt understryker att en ökad effektivitet genom översyn av nuvarande tidskrävande rutiner är mycket mer angelägen än ändrade preskriptionsbestämmelser. De frågorna berörs inte i den proposition som vi nu behandlar. I stället föreslås en mängd ändringar i preskriptionslagstiftningen. Om preskriptionsreglerna skall ändras bör det enligt vår mening ske inom hela kriminalrätten. Om vissa brottstyper särbehandlas, utan att preskriptionstiderna för samtliga brott först övervägs, kan konsekvenserna bli allvarliga och oöverskådliga. Propositionens förslag innehåller konstruktioner som, för att citera domstolsverket, ”varit främmande för den svenska straffrätten”, och de kommer också enligt verket att göra ”preskriptionsinstitutet oklart och svåröverskådligt”. Vi reservanter menar att det från rättssäkerhetssynpunkt är ett absolut krav att man på förhand kan beräkna när ett brott preskriberas. Detta kommer emellertid inte att vara möjligt om regeringens förslag till särreglering genomförs. Frågor gällande preskriptionshinder bör därför prövas i ett vidare sammanhang. Propositionens förslag att preskriptionstiden för vissa brott inom skatteoch avgiftsområdet generellt skall utsträckas till fem år innebär emellertid en anpassning till vad som gäller för brott enligt skattebrottslagen. Då syftet med ändringarna alltså är att skapa enhetliga preskriptionsbestämmelser för skattebrotten har vi kunnat biträda just det förslaget. Men förslagen att tillägga delgivning av underrättelse om brottsmisstanke en preskriptionsavbrytande verkan och att införa en möjlighet till förlängning av preskriptionstid genom domstols beslut i det särskilda fallet är nyskapelser — och ganska oroväckande sådana — i den svenska rättsordningen. De innebär påtagliga avvikelser från de principer som hittills har varit förhärskande på det straffrättsliga preskriptionsområdet och leder till att det för skattebrottens del i många hänseenden skulle komma att gälla helt andra regler för preskriptionens avbrytande och bestämmande än för andra brott. Den föreslagna ordningen skulle också komma att strida mot den allmänt omfattande grundsatsen att reglerna om åtalspreskription skall vara klara och enkla att tillämpa, så att både den misstänkte och berörda myndigheter utan nämnvärda svårigheter skall kunna avgöra om preskriptionstiden löpt ut eller inte. Enligt vår mening är alltså de principiella invändningarna mot förslagen — både i fråga om det materiella innehållet och i fråga om det förhållandet att det skulle skapas en till sina konsekvenser svåröverskådlig särlagstiftning på ett centralt straffrättsligt område — så allvarliga att förslagen måste avvisas. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservationen i justitieutskottets betänkande 14.

Herr talman! Folkpartiet har inget att invända mot att preskriptionstiderna görs enhetliga för de flesta skattebrott. Därmed förlängs också tiderna för flera av dem. Detta är bra. Det är obestridligen så att utredningssvårigheterna vid skattebrott i många fall kräver att polis och åklagare har längre tid till sitt förfogande än vad som i dag i vissa fall har varit möjligt. Att förlänga preskriptionstiderna är en förändring som ligger inom ramen för vår rättsordning. Det kommer fortfarande att vara samma principer som styr de frister från vilka preskriptionstiderna skall räknas som gäller för alla andra brott och som utgör ett centralt inslag i brottsbalken. Självfallet skall vi med alla de medel som rättsstaten förfogar över bekämpa skattebrotten. Men ambitionen att bekämpa dessa får aldrig innebära att vi inför särbestämmelser, som vi inte accepterar i andra sammanhang. Konsekvenserna av utskottsmajoritetens förslag är helt orimliga. Möjligheten att förlänga preskriptionstiden utan delgivning med den misstänkte kommer att leda till att brottslingar behandlas helt olika. En fifflare som har lurat staten på skatt kommer att sväva i ovisshet om vilka preskriptionstider som gäller medan hans fifflarkollega, som lurade sina leverantörer på samma belopp, skall omfattas av de vanliga reglerna. Det är alltså inkonsekvent. Det är ganska uppenbart att regeringen är utomordentligt lättpåverkad av vissa reportage som har förekommit i massmedia, där man har visat skattesmitare, som vistats i behagliga miljöer i sydliga länder och provokativt väntat på att deras brott skall preskriberas.

Vad är det för regering som inte vågar ta en saklig debatt om varför preskriptionsfrister i ett rättssamhälle i något fall kommer att verka stötande? Och varför är det just skattebrottslingar som skall få en särreglering? På samma behagliga plats i södern kan också vistas narkotikahajar eller ekonomiska brottslingar som lurat andra än staten. Det är inte möjligt att påstå att sådana brott skulle vara särskilt mycket lättare att utreda till en fällande bevisning än just skattebrotten. Herr talman! Vi har sagt det många gånger och jag vill upprepa det: Likhet inför lagen måste gälla alla. Vi går med på förlängda preskriptionstider under förutsättning att man vet från vilken tidpunkt fristen skall börja räknas. Vi ställer oss bakom regeringens förslag att ge ökade resurser till polis och åklagare för att underlätta utredningsförfarandet. Men dessutom vågar vi försvara ett rättssamhälle som innebär att en och annan brottsling går fri från straff därför att preskriptionstiden har gått ut. Vi kan inte ändra våra grundläggande rättsprinciper bara för att massmedia visar exempel på skattesmitare på sandstränder vid Medelhavet. Så får det inte gå till i ett rättssamhälle. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! De korta inläggen från reservanterna, som utgörs av moderater och folkpartister, till justitieutskottets betänkande nr 14 har gjort mig en aning förvånad — eller jag skall kanske snarare säga att jag inte är förvånad; jag har hört detta förut. Björn Körlof liksom den reservation som är fogad till betänkandet poängterar starkt det svenska skattetrycket. Vi tror inte att det finns någon anledning att dra in det i det här resonemanget, som rör hur vi effektivt skall kunna förhindra något som det talats väldigt mycket om, nämligen att det generellt sett är mycket svårare att upptäcka skattebrott än många andra brott. När skattebrott upptäcks sker det ofta mycket lång tid efter det att brottet begåtts. Vidare krävs det längre utredningstid för skattebrott än för de flesta andra brottstyper. Det handlar här om klar beräkning. Det är väldiga belopp som undanhålls, inte minst av personer som flyttar utomlands för att avvakta preskriptionstidens utgång och sedan kan komma hem igen. Hans Petersson talade om att massmedia på något sätt skulle ha varit anledningen till att propositionen framlades. Jag tror inte det. 1973 tillsattes en utredning om säkerhetsåtgärder i skatteprocessen. Betänkandet om preskriptionshinder vid skattebrott blev klart 1980. Denna utrednings enhälliga slutsatser — det var, väl att märka, en parlamentarisk utredningöverensstämmer i stort sett med förslagen i propositionen, vilka också accepteras av justitieutskottet, till vars hemställan jag yrkar bifall. Det är viktigt med verkningsfulla åtgärder. Det krävs en effektiv lagföring. De förslag som nu framläggs för riksdagens ställningstagande förhindrar att misstänkta går fria genom att hålla sig undan, många gånger utomlands. Utskottet är enigt om att utsträcka preskriptionstiderna från två till fem år. Det finns därtill två nyheter. Underrättelse om brottsmisstanke skall avbryta preskriptionen. F.n. krävs häktning eller åtal. Underrättelsen skall noggrant ange gärningen. Den skall ha utfärdats av åklagaren under förundersökningen och skall delges den misstänkte personligen. Detta förslag har lagrådet godtagit. Det har tidigare lagts fram både av processlagberedningen och av strafflagberedningen. I avsnitt 2, där vi säger att preskriptionstiden skall kunna förlängas efter beslut i det särskilda fallet, går emellertid åsikterna isär. I reservationen hävdar man att detta är någonting som måste avgöras i ett större sammanhang. Man menar också att förfarandet på ett helt annat sätt måste preciseras. Efter vissa påpekanden från lagrådet har justitieministern i den slutliga versionen i propositionen preciserat det hela på ett sätt som överensstämmer med lagrådets ställningstagande. Det senare avsnittet innebär inte någon särskild avvikande del. Förfarandet är tillåtet enligt brottsbalken. Det finns möjlighet att förlänga preskriptionstiden men bara vid ett fåtal grova uppsåtliga skattebrott. Det skall också vara omöjligt att få tag på den misstänkte för att överlämna meddelande om åtal eller underrättelse om brottsmisstanke. Det gäller alla dem som håller sig undan, för det mesta utomlands. Enbart domstol får besluta om förlängning. Vi från utskottsmajoriteten — centerpartister och socialdemokrater — har mycket kraftigt strukit under att denna metod får användas bara när den verkligen behövs. Vi trycker mycket starkt på att en förlängning av ett skattemål inte får bli regel. Inte minst av allmänpreventiva skäl måste särskilda ansträngningar läggas ned på lagföringen av de grova brott som det här gäller. Enligt utskottsmajoritetens uppfattning är förslagen utformade så att behovet av rättssäkerhet tillgodoses på ett fullt tillfredsställande sätt. Jag yrkar, herr talman, än en gång bifall till justitieutskottets hemställan i dess betänkande nr 14.

Herr talman! Det förslag till tandvårdslag som vi nu håller på att behandla innebär att all tandvård i princip skall regleras via denna lagstiftning. Från moderata samlingspartiets sida har vi yrkat avslag på förslaget i dess helhet. Orsaken till det yrkandet är att statsrådet i propositionen aviserar att det skall ske en översyn och förändring av reglerna för ersättning till tandläkarna för deras insatser. Vi menar att det är fel att först besluta om tandvårdslagen och i efterhand komma med nya ersättningsregler. Vi är därför inte beredda att godta förslaget till lagstiftning förrän vi också får se vad ersättningsreglerna innehåller. Om tiden hade medgivit, hade det varit intressant att höra vad sjukvårdsministern har att säga beträffande innehållet i ersättningsreglerna. Vi befarar att det kommer att bli ersättningsregler liknande dem i sjukförsäkringssystemet, som riksdagen tidigare har behandlat och som vi sett effekterna av. Jag vill också understryka att från moderat sida menar vi att det är dags att slopa etableringskontrollen för privatpraktiserande tandläkare och att man automatiskt skall ha möjlighet att komma in i försäkringssystemet. Vi vet att väldigt många unga nyutbildade tandläkare går arbetslösa i dag. Det finns därför ingen anledning att ha den regleringen kvar. Propositionen innebär att regeringen föreslår att landstingens roll förstärks, och man gör detta utifrån vissa motiveringar. Jag vill säga att jag ifrågasätter i och för sig behovet av förstärkta insatser och förstärkta planeringsmöjligheter från landstingens sida i det här sammanhanget. Vi har en väl fungerande tandvård. I förslaget redovisas bl.a. regeringens syn på den förebyggande verksamheten. Vi vet av erfarenhet att också den verksamheten fungerar väldigt bra i dag, och vi måste ge tandläkarkåren en eloge just för inriktningen på förebyggande verksamhet. Samma sak gäller målsättningen om god kvalitet inom tandvården. Det målet är egentligen redan uppfyllt. Detta innebär inte att vi skall slå oss till ro, men jag vill ifrågasätta om ytterligare planering från landstingens sida kan bidra i någon större utsträckning till att förverkliga målsättningen. När det gäller målsättningar som är viktiga för patienten pekar man i propositionen på trygghetsaspekten, på självbestämmandeinslaget, på integriteten och på god kontakt mellan tandläkaren och patienten. Vi vill från de tre borgerliga partierna i riksdagen och i socialutskottet klart understryka att detta är viktiga målsättningar, och vi vill för den skull föra fram ytterligare förslag och synpunkter när det gäller förutsättningarna att nå målen. I fråga om synen på de här frågorna går det en skiljelinje mellan å ena sidan s och vpk och å andra sidan de borgerliga partierna. Vi anser att man kan leva upp till målsättningarna bäst om man också skapar ökade förutsättningar för privatpraktiserande tandläkare att medverka i olika sammanhang. I dag är ungefär hälften av alla tandläkare privatpraktiserande. Tre fjärdedelar av alla tandläkare som har hand om vuxentandvård arbetar som privatpraktiker. Vi vill utifrån dessa omständigheter ge regeringen till känna vissa synpunkter. Vi anser att inslaget av privatpraktiserande tandläkare skall öka även inom barnoch ungdomstandvården liksom inom specialisttandvården, detta för att förbättra konkurrensen och ge patienterna fler valmöjligheter. Vi menar att det är fel att slå fast att minst 35 96 av tandvården skall bedrivas inom folktandvården. Det finns enligt vår uppfattning ingen anledning att slå fast ett sådant procenttal. Här är det fråga om förtroende och vilken möjlighet man har att hävda sig i konkurrensen mellan landstingen och privatpraktiserande tandläkare. Vi anser att det är fel att slå fast ett målsättningstal. Vi vill också att privatpraktiserande tandläkare skall ha möjlighet att komma in på sjukhus och institutioner för att vi skall möjliggöra valfrihet och alternativ i vården även för de patienter som finns där. Herr talman! Jag vill understryka att vi från borgerlig sida lever upp till tankegångarna i dessa målsättningar genom de synpunkter som finns i de reservationer som är fogade till utskottets betänkande. Det gäller trygghet, självbestämmande, integritet och samråd. Vi menar att det gäller att se till att vi uppnår dessa målsättningar även i samband med behov av specialisttandvård, barnoch ungdomstandvård och tandvård vid sjukhus och institutioner. Jag beklagar att inte den socialistiska majoriteten i utskottet också har varit beredd att bidra till att leva upp till de här viktiga målsättningarna för den framtida tandvården. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna 1, 2,3, 5 och 6 i utskottets betänkande.

Herr talman! Det fria valet av tandläkare skall vara styrande för tandvårdens utformning. Den enskilde patienten skall själv kunna välja om han eller hon vill gå till en privatpraktiserande tandläkare eller till en tandläkare inom folktandvården. Etableringsfrihet och konkurrens ger de bästa förutsättningarna för att vi skall få en bra tandvård. Regeringens motvilja mot det fria valet av tandläkare har dock lett till att etableringskontrollen fortfarande finns kvar, trots att det i dag inte råder någon brist på tandläkare. Jag skall inte fortsätta den debatten här, men jag har tagit upp frågan därför att de uttalanden om folktandvårdens dimensionering som finns i propositionen och i utskottsbetänkandet också är exempel på att socialdemokraterna uppenbarligen inte vill att människor själva skall få välja tandläkare. Jag vill först påpeka att det är glädjande att regeringen avstått från att lagstifta om att folktandvården skall svara för en viss andel av vuxentandvården. Det är desto mer förvånande att regeringen och utskottsmajoriteten ändå säger att folktandvården på sikt bör svara för minst 35 96 av allmäntandvården för vuxna. Utbyggnaden av folktandvården varierar i mycket hög grad. I propositionen konstateras att ett mål om 35 20 innebär att folktandvården skulle byggas ut där det redan finns flest tandläkare. Utskottet framför två argument för att folktandvården skall byggas ut till att omfatta minst 35 90. Det ena argumentet är att landstingen själva bör ha god erfarenhet av vuxentandvård för att kunna ta det samlade ansvaret för planeringen. Detta argument innebär dock inte att folktandvården skall byggas ut. Alla landsting torde redan i dag ha tillräcklig erfarenhet av tandvård. I propositionen konstateras helt riktigt att ”de nödvändiga förutsättningarna för att ta ett större ansvar inom den framtida tandvården föreligger således”. Det andra argumentet som utskottet för fram är att det på grund av folktandvårdens betydelse för den förebyggande tandvården och den uppsökande tandvården krävs att folktandvården svarar för en ”beaktansvärd del” av tandvården. Argumentet övertygar inte. Om det vore som utskottet hävdar skulle den förebyggande tandvården vara väsentligt sämre i Malmö kommun, där folktandvården svarar för 11 90 av tandvården, jämfört med Norrbotten, där folktandvården svarar för 70 20. Det finns inget påvisbart samband med folktandvårdens utbyggnad och förekomsten av förebyggande tandvård. Det går inte att påvisa några hållbara argument för att tandvården till en viss andel skall skötas av landstingen. Man frestas att tro att det verkliga argumentet för att folktandvården skall svara för en viss procentandel är att man utgår från att verksamhet sköts bättre om den drivs i offentlig regi än i privat. Det finns ingen anledning att ha sådana förutfattade meningar. Folkpartiet anser att de som efterfrågar en tjänst eller vara måste styra. Den principen måste gälla även för tandvård. Herr talman! I utskottsbetänkandet finns även reservationer som gäller specialisttandvården för vuxna, anlitandet av privattandläkare inom barnoch ungdomstandvården och tandvården vid bl.a. sjukhus. Den uppfattning som vi reservanter här ger uttryck för är att verksamheten skall bedrivas så rationellt som möjligt och utan några ideologiska skygglappar. Om det är rationellt att samverka med privattandläkare när det gäller t.ex. barnoch ungdomstandvården så bör man göra det. Det viktiga är att erbjuda en bra tandvård till en låg kostnad — och inte i vilken regi verksamheten bedrivs. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservationerna 2, 3, 5 och 6.

Herr talman! I det här betänkandet behandlas proposition 1984/85:79 jämte väckta motioner som hänvisats till socialutskottet samt två motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Utskottet tillstyrker i betänkandet det förslag till tandvårdslag som läggs fram i propositionen. Lagförslaget har utarbetats med hälsooch sjukvårdslagen som förebild och är alltså en s.k. ramlag. Utskottets m-, coch fp-ledamöter reserverar sig mot utskottets beslut angående barnoch ungdomstandvården, specialisttandvården, folktandvårdens utbyggnad samt beträffande sjukhustandvården. M-ledamöterna reserverar sig i första hand för ett uppskjutande av lagstiftningsfrågan, innebärande avslag på hela förslaget. Utskottets c-ledamöter reserverar sig även. beträffande specialisttandvården i Malmöhus län. Herr talman! Jag ber inledningsvis att få yrka avslag på samtliga motioner och reservationer och bifall till utskottets hemställan på alla punkter. I propositionen läggs fram förslag till en tandvårdslag som skall ersätta folktandvårdslagen 1973:457. Den nya lagen har utformats med hälsooch sjukvårdslagen som förebild. Ett par viktiga skillnader finns dock. Enligt tandvårdslagen omfattar bestämmelserna om vårdens kvalitet och patientens rättigheter både den offentliga och den privata tandvården, medan motsvarande bestämmelser i hälsooch sjukvårdslagen endast gäller den offentliga vården. Vidare finns det i tandvårdslagen föreskrifter om skyldighet för landstinget att självt bedriva tandvård av angiven inriktning och omfattning — folktandvård. Motsvarande föreskrifter finns inte i hälsooch sjukvårdslagen. I förhållande till folktandvårdslagen skiljer sig tandvårdslagen därigenom att den i princip gäller all tandvård, dvs. både landstingens och de privata vårdgivarnas tandvård. Målet för och kraven på tandvården definieras. Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den skall lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder, vara lätt tillgänglig och vara av god kvalitet. En god tandvård innebär också att patientens behov av trygghet i vården och behandlingen tillgodoses, att vården bygger på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt att vården främjar goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen. Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten, och patienten skall upplysas om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som står till buds. Innan en behandlingsperiod påbörjas, skall patienten upplysas om vad behandlingen kan komma att kosta. Landstingen ges ett utvidgat ansvar för befolkningens tandhälsa. De skall planera all tandvård inom landstingsområdet, både den egna och de privata vårdgivarnas. De skall samverka med de privata vårdgivarna samt med berörda samhällsorgan, organisationer och enskilda. Liksom i dag skall landstingen själva bedriva tandvård — folktandvård. Folktandvården skall liksom f.n. svara för tandvård för barn och ungdomar under 20 år, för specialisttandvård för vuxna samt för allmäntandvård för vuxna i den omfattning som landstinget bedömer lämplig. Vidare bör landstingen, som hittills, erbjuda tandvård åt patienter som är intagna för vård vid landstingens vårdinrättningar och åt handikappade, vilkas handikapp förutsätter särskilda kunskaper och erfarenheter hos tandvårdspersonalen, särskilt anpassade lokaler eller särskild utrustning. Frågan om ett lagfäst ansvar för landstingen att svara för sådan vård avser regeringen att behandla i ett senare sammanhang. Ansvaret för tillsynen över folktandvården skall även i fortsättningen ligga på socialstyrelsen. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1986. Utskottet ställer sig positivt till huvudlinjerna i den föreslagna nya lagen. Dessa har inte heller ifrågasatts i några motioner. Herr talman! Jag går nu över till att kommentera reservationerna. system för ersättning till tandvården innan man är beredd att ta ställning till en ny tandvårdslag. De moderata ledamöterna i utskottet reserverar sig därför och föreslår avslag på hela lagförslaget. Enligt utskottets mening finns det i princip lika bärande skäl att införa den föreslagna tandvårdslagen som det fanns för den tidigare införda hälsooch sjukvårdslagen. Den föreslagna tandvårdslagen går nämligen främst ut på att dels stärka patientens ställning, dels utvidga landstingets ansvar för befolkningens tandhälsa. Lagförslaget innehåller för tandvården grundläggande principer, som inte i sak har ifrågasatts, och därför finns det enligt utskottets mening inte någon anledning att skjuta upp en lagstiftning i avvaktan på en översyn av ersättningssystemet. Jag ber att få yrka avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 följer de borgerliga ledamöterna i utskottet upp två motioner. I motion 1984 85:220 av Rune Gustavsson, centern, hemställs att riksdagen bör ge regeringen till känna att landstingen inte bör ges det totala behandlingsansvaret för barnoch ungdomstandvården. Landstingen bör själva få avgöra hur vårdåläggandet skall uppfyllas. Utskottet delar den i propositionen framförda uppfattningen att landstingen skall ha ett totalansvar för barnoch ungdomstandvården och att landstingen själva — genom folktandvården — också i huvudsak skall utföra den faktiska vården. Som framgår av propositionen har dock landstingen enligt förslaget vissa möjligheter att genom avtal överlåta den faktiska vården till privattandläkare i de situationer där en sådan lösning är mest ändamålsenlig. De synpunkter som framförts i de här två motionerna från centern och folkpartiet i här aktuella delar får härigenom anses delvis tillgodosedda. Utskottet anser det dock viktigt att slå fast att folktandvården har ett primärt ansvar för barnoch ungdomstandvården. Det gäller inte minst då att den uppsökande och förebyggande vården når alla barn med handikapp, sjukdom och sociala problem i hemmet. Med det anförda ber jag att få yrka avslag på reservation nr 2 och motionerna i berörda delar.

borgerliga reservanterna i tandvårdsutredningen har uttalat att de kommit till slutsatsen att det saknas anledning att bibehålla landstingens lagfästa ansvar för specialisttandvården för vuxna. Föredragande statsrådet pekar i propositionen på faktorer som hon anser tala för att landstingen också i fortsättningen bör svara för specialisttandvården för vuxna. Specialisttandläkarna utför ett mer komplicerat arbete efter remiss från folktandvårdens distriktsvård. En annan väsentlig uppgift för specialisttandläkarna är att vara konsulter åt samt utbilda tandläkarna inom allmäntandvården. Specialisterna kan — om de är knutna till folktandvården — på ett avgörande sätt medverka till att ett effektivare vårdprogram utarbetas och genomförs. Även utskottet anser att övervägande skäl talar för att landstingen även i fortsättningen svarar för specialisttandvården för vuxna. Det möter dock inget hinder för landsting att t.ex. i ett visst fall genom avtal överlåta den faktiska vården till en privat verksam tandläkare. Herr talman!

Utskottet delar föredragande statsrådets uppfattning i fråga om folktandvårdens betydelse för den förebyggande tandvården och den uppsökande verksamheten. Det är önskvärt att folktandvården själv svarar för en beaktansvärd del av allmäntandvården för vuxna. Utskottet instämmer i uttalandet att folktandvården på sikt bör svara för minst 35 2 av allmäntandvården för vuxna. Lokala variationer ifråga om tandläkartäthet kan dock övergångsvis motivera såväl högre som lägre andel folktandvård. Jag yrkar avslag på reservation 5. I reservation 6 följer de borgerliga ledamöterna i utskottet upp motion 1984/85:219 av Ingemar Eliasson m.fl., där det hemställs att riksdagen beslutar som sin mening ge regeringen till känna vad som i motionen anförs om folktandvårdens samverkan med privatpraktiserande tandläkare i tandvården vid institutioner. Motionärerna framhåller att när det gäller tandvård vid sjukhus och institutioner bör samverkan kunna ske med privatpraktiserande tandläkare. Vidare säger de att det inte finns någon anledning att förorda att vården skall ges av folktandvårdens egen personal. Utskottet vill för sin del peka på att tandvårdsutredningen har föreslagit att landstingen skall få ett lagfäst ansvar för de patienter som är intagna vid landstingens vårdinrättningar. Frågan skall nu övervägas inom regeringskansliet. I avvaktan härpå instämmer utskottet i föredragande statsrådets uttalande att ifrågavarande vård liksom hittills i huvudsak bör ges av folktandvårdens egen personal, men att det även på detta område skall finnas visst utrymme för vårdavtal med privata tandläkare. Herr talman! Jag ber därmed att få yrka avslag på reservation 6 och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Socialutskottet har i samband med betänkandet om ny tandvårdslag också behandlat min motion 1984/85:1782. Eftersom motionen ännu inte har lämnat trycket och alltså inte delats till kammarens ledamöter ser jag mig föranlåten att mycket kort informera om dess innehåll. Vi har som alla vet amalgam som tandlagningsmaterial. Det innehåller kvicksilver. Kvicksilvrets farlighet för människan är väl känd. Sedan miljömedvetenheten vuxit sig allt starkare har också vanliga människor insett faran. Nu utfärdas med jämna mellanrum fiskeförbud för olika vattendrag, eftersom fisken innehåller för höga doser kvicksilver. Det måste betraktas som en paradox att man, samtidigt som man utfärdar sådana förbud, fortsätter att laga tänder med material som dels innehåller kvicksilver, dels läcker ut detta till kroppen. Professor Lars Friberg, verksam som ett av socialstyrelsens vetenskapliga råd, konstaterar att det är svårt att göra en noggrann riskbedömning i lågdosområdet, eftersom det finns luckor i vår kunskap när det gäller amalgamets toxiska egenskaper. Trots att man inte vetenskapligt kan frita amalgam som tandlagningsmaterial från risken av att kvicksilver läcker ut i organismen, fortsätter man att använda det. Bevis på amalgamets oskadlighet har begärts av tandläkare i USA. Kravet har ställts till American Dental Association. I en delstat föreligger också ett lagförslag om att tandläkare skall vara skyldiga att upplysa patienterna om att det finns risk för att få kvicksilver i sig om tänderna lagas med amalgam. I Österrike har ett medicinalråd som heter T. Till, i spetsen för ett stort antal läkare, patienter och forskare, bl.a. nobelpristagaren Konrad Lorenz, begärt att man skall göra en utredning om risken med amalgam. I England har i parlamentet begärts att iläggning av amalgam på gravida skall stoppas. I Europa och i USA har kompetenta forskare i ett flertal studier visat att kvicksilver avges från amalgam i avsevärda mängder — som utlöst metall, som avskavda partiklar eller som ånga. Ånghalterna har i flera undersökningar visat sig vara fullt jämförbara med eller högre än industrigränsvärdena, så snart man använder fyllningarna till att tugga med — och det är ju vad man gör. Två studier på avlidna personer har dessutom visat att kvicksilver ansamlas i hjärnan i halter som är proportionerliga till antalet amalgamfyllningar. Det har också visat sig att det i det här fallet rör sig om oorganiskt kvicksilver, alltså inte metylkvicksilver, som man får i sig genom födan. En studie har visat att amalgam kraftigt stör immunsystemet och ger obalans mellan olika typer av vita blodkroppar. Plast och guld gav ej dessa effekter. En studie har också visat en stigande kvicksilverhalt i blodet hos — Nr 91 gravida som ej kunde hänföras till någon annan kvicksilverkälla än amalgamfyllningarna. Socialstyrelsen har underlåtit att informera tandläkare, läkare och patienter om dessa resultat. Min motion utmynnar i att riksdagen hos regeringen begär en utredning ANS om riskerna med amalgam som tandlagningsmaterial samt, därest utredningen kommer fram till att amalgam avger kvicksilver i munhålan, dess användning skall förbjudas. Utskottet har i sitt betänkande hävdat att socialstyrelsen fått sådana uppdrag, men efter vad jag vet arbetar ingen utredning med frågan. Under tiden låter man folk få sina tänder lagade med ett preparat som även socialstyrelsen misstänker kan vara hälsovådligt. Utskottet hänvisar till att det pågår forskning på området, vilket jag själv har poängterat i min motion. Forskning är viktig, men än viktigare är att forskningens resultat leder till åtgärder, om sådana är nödvändiga. Jag menar att riksdagen och regeringen skall sända otvetydiga signaler till socialstyrelsen att handla. Redan nu finns såväl svensk som internationell dokumentation på att amalgam genom kvicksilverutsläpp kan innebära svåra hälsorisker. En utredning — om en sådan kom till stånd — skulle kunna samla upp materialet och låta det undergå en såväl saklig som vetenskaplig bedömning. Jag är, tillsammans med 100 000 tandvårdsskadade i vårt land, mycket besviken på socialutskottets behandling av min motion.

Herr talman! I det förslag till tandvårdslag som nu föreligger anges målet för tandvården vara en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Från centerpartiets sida har vi naturligtvis ingenting att invända mot en sådan målsättning. Vi anser det också vara riktigt att man särskilt lägger vikt vid det förebyggande arbetet, liksom givetvis att vården skall vara god och bygga på respekt för människors integritet. Som det sägs i betänkandet har tandvårdslagen haft hälsooch sjukvårdslagen som förebild. I ett par viktiga avseenden har man dock gått ett steg längre. Bestämmelserna omfattar såväl offentlig som privat tandvård, och man ålägger landstingen att bedriva egen verksamhet — folktandvård — av en viss omfattning och med en viss angiven inriktning. När det gäller den sistnämnda punkten har vi från centerpartiet väsentliga invändningar. Vi anser inte att det finns någon anledning för riksdagen att nu besluta om hur fördelningen mellan offentlig och privat tandvård skall vara ute i länen och inte heller att avgöra vilka uppgifter som resp. sektor skall svara för. För allmänhetens skull och för dess behov av tandvård borde det vara självklart att överlåta ansvaret på landstingen och ge dem en reell planeringsmöjlighet. Det är beklagligt att man från utskottsmajoritetens sida inte förefaller ha någon tilltro till landstingens kunnighet och ansvarstagande i detta sammanhang. Med förslaget ger man inte landstingen den frihet de skulle behöva för 139 att kunna utnyttja sina resurser på ett ändamålsenligt sätt. Det gäller i fråga om barnoch ungdomstandvården, specialisttandvården för vuxna och tandvården på sjukhus och andra institutioner. Utskottet anser att den vård det här är fråga om skall ges av folktandvården utan något egentligt hänsynstagande till att det i en del län kan fungera bra, kanske bättre, med privata vårdgivare. Man öppnar visserligen en liten dörr på glänt genom att säga att i vissa fall kan undantag göras. Det bestående intrycket är ändå en allmänt negativ inställning till privata inslag. Från centerpartiets sida menar vi att det är i landstingen man har de bästa förutsättningarna att avgöra hur tandvården skall se ut för att bli effektiv och ändamålsenlig — för allmänheten och även för samhället i stort. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 5 och 6. Slutligen några ord om motion nr 2105 av Bertil Fiskesjö m.fl., som gäller specialisttandvården i Malmöhus län. Som utskottet mycket riktigt påpekar är detta framför allt en landstingspolitisk fråga — numera. Men när beslutet fattades om en indragning av tandläkarutbildningen i Malmö var det en riksdagsfråga. Den nu uppkomna situationen ser vi förstås som ett resultat av det beslutet. Det finns anledning att komma tillbaka till frågan i samband med att den behandlas av utbildningsutskottet, men vi har här velat peka på de negativa följder som beslutet kan få framför allt ur regionalpolitisk synpunkt. Centerpartiet stöder naturligtvis helhjärtat de ansträngningar som man nu gör från Lunds universitet för att rädda kvar en del av de forskningsresurser som man byggt upp.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

Herr talman! Av tidsskäl-— vi har ju blivit litet fördröjda — hade jag faktiskt strukit mitt namn på talarlistan. Jag fick emellertid nu anledning att ändå gå upp i talarstolen, eftersom Rosa Östh pekade på vissa saker vad gäller specialisttandvården i Malmöhus län. Utskottsmajoriteten har i sitt betänkande uttalat att vi bedömer den i motionen aktualiserade frågan vara av sådan art att det måste ankomma på Malmöhus läns landsting att ta ställning till den. Utskottets majoritet utgår ifrån att frågan kan bringas till en positiv lösning på landstingsnivå. Någon åtgärd från riksdagens sida är inte påkallad. Herr talman! Jag yrkar härmed avslag på reservation 4 och därmed på motion 2105. Vad sedan gäller Sven Munkes motion angående amalgam som tandlagningsmedel vill jag bara kort nämna vad som står i utskottets betänkande om att ”flera initiativ tagits som är ägnade att bringa problemen med tandlagningsmaterial och oral galvanism närmare sin lösning. Med hänsyn härtill anser utskottet att det f.n. inte är påkallat med något initiativ också från riksdagens sida och avstyrker därför motion 1984 85:1782.”
Herr talman! Det hade varit lämpligt att i betänkandet nämna vilka undersökningar som pågår. Såvitt jag vet har socialstyrelsen låtit göra en undersökning. Man har i destillerat vatten provat, om det läckt ut kvicksilver från amalgam. Amalgam används emellertid inte alls under sådana förhållanden, utan det används i munhålan. Då får man alla de problem som sammanhänger med tuggning, ånga m.m. Det kan alltså bli fråga om utlösning. Det minsta man kunnat begära hade, enligt min mening, varit att utskottet talat om vad som pågår. Jag har bara begärt en enkel utredning om föreliggande förhållanden och dokumentation. På senare tid har det blossat upp en debatt om kommunernas rätt att själva minska antalet skoldagar till fyra per vecka på lågstadiet. De kommuner som genomfört fyradagarsvecka i grundskolans första årskurser har gjort det av olika skäl. Det har t.ex. gällt att genomföra en mjuk övergång från förskola till skola, att minska antalet restillfällen eller att spara pengar.

Fru talman! Sven Henricsson har med hänvisning till att rälsbrotten blivit vanligare till följd av s.k. hjulplattor samtidigt som manuell tågbevakning ersatts med tekniska hjälpmedel frågat mig om tågkontrollen fungerar som beräknat och, om inte, vilka åtgärder man skall vidtaga för en mera effektiv kontroll. Jag vill börja med att förklara något varför rälsbrott inträffar. Vid sträng kyla uppstår spänningar i rälsen som gör den skör. SJ har samtidigt svårt att få vagnarnas tryckluftssystem för bromsning att hålla helt tätt. Detta kan ge bromsstörningar som i extrema fall gör att bromsarna låser sig, vilket medför att hjulen släpar så att hjulplattor uppstår. Ett sådant roterande hjul med platta kan vid sträng kyla orsaka rälsbrott. SJ arbetar fortlöpande med att förbättra bromssystemen och göra dem tåligare för sträng kyla. Personal som utför bromsprov på stationerna samt lokförarna har instruktioner att hantera bromssystemet med särskild omsorg vid sträng kyla, bl.a. genom särskilda bromsprov. Godstågens längd har i viss utsträckning begränsats. Vid utgångsstationerna är man särskilt uppmärk 5 sam på avgående godståg för att hindra att vagnar med hjulplattor kommer ut på linjen. Införande av fjärrblockering, där signaler och växlar vid stationerna på längre sträckor manövreras från en central, har medfört behövliga besparingar, ökad trafiksäkerhet och bättre kapacitet. Därigenom har många stationer blivit obemannade. Förbättrad teknik och ökad omsorg i hanterandet av bromsarna kompenserar enligt SJ bristen på visuell kontakt med tågen. Efter den svåra vintern 1981-1982 har SJ lagt ned mycket arbete och pengar på att förbättra sina fasta anläggningar samt lok och vagnar för vinterförhållanden. Detta arbete pågår fortlöpande. Som ett exempel kan jag nämna att prov nu pågår med hjulplattedetektorer. Dessa detektorer, placerade utmed banan, indikerar om några hjul har fått plattor, t.ex. som följd av fastbromsning. Erfarenheterna från vinterns långvariga och stränga kyla kommer också att tas till vara för att ytterligare förbättra förutsättningarna inför kommande vintrar.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga om tågkontroll. Frågan är föranledd av de haverier, bromsfel, slag i hjul och olika brister som uppkommit i vintras. Rälsbrotten innebär stora trafikrubbningar och måste också ha medfört miljonförluster för SJ. Det vore för resten intressant att här få höra om departementschefen har någon uppfattning om vad allt detta kostar. Sedan några principiella synpunkter. Tekniken med fjärrkontroll ATC, Automatic Train Control, som det heter, innebär att en datorutrustning på loken ingriper om lokföraren inte reagerat på stoppsignalen eller annan signal som anger att tågets hastighet måste minskas. Enligt uppgift skall tåg vilkas ATC inte fungerar tas ur trafik. Ett par dramatiska urspårningar som skett i Stockholmsområdet de senaste veckorna, den senaste i förrgår, har satt strålkastaren på just denna fråga. Det finns, herr kommunikationsminister, lokförare som uppger att det inte är ovanligt att ATC-systemet är ur funktion, men att tågen ändå körs. Då frågar jag: Skall tågen få fortsätta att gå, fastän säkerhetsutrustningen på loken är ur bruk? Den manuella kontrollen av tågen har snabbt dragits ned, det sägs också i svaret, och ersatts med tekniska hjälpmedel som detektorer för exempelvis tjuvbroms, varmgång och även för kontroll av hjulringar. Det finns även detektorer som indikerar om några hjul har fått s.k. hjulplattor t.ex. efter fastbromsning och som sedan orsakar rälsbrott, men de finns bara på provstadiet. Utvärderingsutrustning för detektorer som kan lämna automatisk information om fel finns endast i begränsad skala. Borde man inte, herr kommunikationsminister, behålla en viss manuell kontroll till dess man riktigt säkert vet att all sofistikerad teknik verkligen fungerar? Personalen vid SJ har minskats med 4 000 på tio år, och en kampanj pågår f.n. för att ytterligare minska personalen i snabb takt för att motsvara de lönsamhetskrav som ställs. Nu är frågan om man kan göra denna neddragning snabbare än vad den moderna tekniken medger beträffande funktionssäkerhet. Jag tycker inte det, och jag undrar om man på departementet är på det klara med att man kanske måste lägga på en bromskloss. Man får ju inte forcera detta i tron att man har så fin teknik att personalen kan minskas i alltför stor utsträckning.
Fru talman! Låt mig svara på frågorna. Jag kan naturligtvis inte lämna någon uppgift om vad detta kommer att kosta. Undersökningar pågår ju fortfarande, liksom arbeten för att klara den uppkomna situationen. Jag har sagt i svaret att man nu vidtar en lång rad åtgärder för att förhindra rälsbrott, och nästa vinter bör man med de vunna erfarenheterna som grund rimligtvis göra insatserna tidigare på vintersäsongen än vad som varit fallet i år. Beträffande urspårningarna i Stockholmsområdet framgick det av tidningarna, och sådana uppgifter har jag också fått direkt, att man naturligtvis undersöker vilka skälen är till dessa. Sven Henricsson, jag är absolut på det klara med att man inte kan göra personalminskningar på ett sådant sätt att de innebär onödiga risker för människor som åker tåg.
Fru talman! Vid tjuvbromsning och plattor på hjulen måste man stoppa tågen och ta bort de vagnar som är skadade, annars får man enorma sönderslagningseffekter på rälsen. Detta är från olika utgångspunkter kostsamt och får konsekvenser som det ofta tar lång tid att komma till rätta med. När det var som kallast hade vi ett åttiotal rälsbrott söder om Ånge. Vi vet att på den tid då det fanns banvakter, banarbetare, stationsmästare och tågklarerare ute som visuellt såg tågen gå och som lyssnade på slagen i hjulen osv. hade vi säkerhet. De kunde ringa till nästa station och berätta att man måste se upp, eftersom det skulle komma ett tåg med kraftiga slag i tredje hjulparet bakifrån. De var nämligen så skickliga att de faktiskt hörde var i tåget felet var beläget. Då hade vi en trygghet i den manuella bevakningen. Men i dag har man stor förtröstan på den enormt förfinade datatekniken, en förtröstan som har en benägenhet att gå till överdrift.

Det är den centrala frågan. Vi får inte i vår iver att spara och att göra verksamheten företagsekonomiskt lönsam glömma bort att det är människorna som är tryggheten också i ett förfinat teknologiskt system.
Fru talman! Vi skall självfallet, Sven Henricsson, försöka vara så säkra som möjligt när det gäller tekniken, innan vi helt sätter tillit till den ur säkerhetssynpunkt. En väg för att minska problemet med hjulplattor är att personvagnarna förses med skivbromsar. Jag kan berätta den nyheten att alla vagnar som tillverkas fr.o.m. april i år skall förses med skivbromsar.
Fru talman! Jag noterar att kommunikationsministern är positiv till åtgärder för att på olika sätt förhindra sådant som nu har inträffat. Det gäller att vara försiktig i fråga om både personalindragningar och införande av ny teknik. Man måste säkert veta att denna ger trygghet för resenärerna och personalen vid järnvägen. Jag vill i detta sammanhang säga några ord om järnvägspersonalens arbete under de oregelmässiga förhållandena. Personalen har gjort en enastående insats och har utan att spara egen möda försökt att komma till rätta med de svåra problem som denna köldvinter har medfört.
Fru talman! Tillåt mig att i detta avseende hålla med Sven Henricsson. Personalen har gjort ett fint jobb.

Fru talman! Hans Petersson i Hallstahammar har frågat arbetsmarknadsministern om hon avser att ta några initiativ för att förmå Svensk Bilprovning att behålla sin utbildningsverksamhet i Västerås. Frågan har överlämnats till mig. En stor del av utbildningen hos AB Svensk Bilprovning, ASB, är decentraliserad och genomförs regionalt eller lokalt. Grundutbildningen av bolagets personal samt vidareutbildningen är emellertid centraliserad till besiktningsskolan i Västerås. Besiktningsskolan disponerar dels lokaler för teoriundervisning, dels en övningshall för praktiskt besiktningsarbete. Dessutom finns vissa kontorslokaler för skolans personal. Nuvarande lokaler som använts i 20 år har moderniserats vid skilda tillfällen men vissa brister, främst i övningshallen, föreligger. En arbetsgrupp inom ASB har utarbetat en kravspecifikation för bolagets lokaler för central utbildning. Därvid har framkommit att teorilokaler och övningshall behöver vara samlade i en enhet. Dessutom bör tillgång till kost och logi finnas i nära anslutning till utbildninglokalerna. Vidare bör utbildningsverksamheten vara förlagd till en ort med goda kommunikationer, eftersom kursdeltagarna kommer från olika delar av landet. Närhet till företagets huvudkontor är en ytterligare faktor som bör beaktas vid lokaliseringen då personal från huvudkontoret ofta medverkar vid kurser på besiktningsskolan. På grundval av arbetsgruppens kravspecifikation har ASB närmare undersökt olika lösningar för besiktningsskolans lokaler. Därvid har även undersökts förutsättningarna att bibehålla utbildningsverksamheten i Västerås. De alternativ som undersökts i Västerås har enligt ASB inte bedömts kunna tillgodose företagets behov av utbildningslokaler inom rimliga ekonomiska ramar.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan till arbetsmarknadsministern var att hon och jag förde en debatt för några veckor sedan om utlokalisering av statlig verksamhet till Västmanland. Eftersom bilprovningsverksamheten tillhör kommunikationsministerns ansvarsområde har jag nu fått svar av honom. Mot bakgrund av den debatt jag nämnde var det lätt att tro att det främst var fråga om att hitta företag som kunde utlokaliseras till Västmanland, men efter debatten fick man besked om att statliga företag var på väg bort genom en medveten centralisering. Om man läser kommunikationsministerns svar finner man direkt att kommunikationsministern inte svarar på den fråga jag ställde, nämligen om han tänker ta några initiativ för att förmå Svensk Bilprovning att behålla sin utbildningsverksamhet i Västerås. Kommunikationsministern hänvisar i stället till den utredning som gjorts inom företaget. Det var synd, för jag hade kanske väntat att han skulle nämna något om just den frågan. Som motiv för sin bedömning anger arbetsgruppen inom Svensk Bilprovning bl.a. att det bör finns tillgång till kost och logi och goda kommunikationer. Jag får då erinra om att Västerås är en av landets större städer, och det är säkert svårt att hitta någon ort som är väsentligt bättre i de här avseendena. Restiden till och från Stockholm varierar mellan 1 timme och 12 minuter och 1 timme och 20 minuter, beroende på hur stor trafiken är och hur många stationer man stannar vid. Västerås har alltså utomordentligt snabba förbindelser med Stockholm, och enligt regeringens aviserade politik skall ju dessa bli ännu snabbare. Att jag tog upp den här frågan beror på att det är mycket viktigt för vårt län att få ytterligare statlig verksamhet. Västmanland har blivit så gott som helt utan sådan efter den stora flyttvågen för något decennium sedan. Från regeringshåll tyckte man, med viss rätt, att Västmanland skulle klara sig självt, eftersom det är landets mest industrialiserade län. Men stålkrisens härjningar har drabbat länet hårt, och det är nu ett av de län i landet som när det gäller arbetsmarknadsproblem tål att jämföras med kommunikationsministerns hemlän, Norrbottens län. Därför blir man mycket besviken när man ser att det finns planer på att flytta bort statlig verksamhet från ett län som så väl behöver ny verksamhet. Kommunikationsministern vill kanske inte svara på min direkta fråga — jag förstår att han tycker att det skulle vara ministerstyre om han talade om hur ett enskilt företag skall göra, även om företaget är statligt — men jag skulle ändå vilja ha någon precisering beträffande själva principfrågan. Är det verkligen rimligt att centralisera statlig verksamhet ytterligare i stället för att utlokalisera den? Vad kan regeringen göra för att förmå bolagen att fatta andra beslut, som bättre stämmer överens med tidens krav?
Fru talman! Hans Petersson i Hallstahammar har redan hjälpt mig med svaret på den fråga han ställer. Det är ju utan tvivel så att det här i kammaren har beslutats om på vilket sätt statliga bolag, i det här fallet Svensk Bilprovning, skall handlägga sina frågor. De skall själva ta ansvar för den verksamhet de bedriver. Det gäller även utbildningsverksamheten i det här fallet. Företaget har prövat två alternativ i Västerås. Det ena är att bibehålla verksamheten i de nuvarande lokalerna. De ägs av Vattenfall, som inte är berett att göra de investeringar i lokalerna som är nödvändiga för fortsatt verksamhet. Det andra alternativet är en lokalisering på annat håll i Västerås. Arbetsgruppen inom ASB har sett på vissa lokaler och gjort bedömningen att de inte är lämpliga. En flyttning till Märsta utgör ett tredje alternativ. Enligt den information jag har fått är det inte fråga om något definitivt beslut om flyttning till Märsta, utan man håller fortfarande på med undersökningar.

Fru talman! Det är riktigt att det inte är något definitivt beslut — det känner också jag till. Men vis av skadan när det gäller nedläggning av arbetsplatser, utflyttning och sådant vet jag att man måste smida medan järnet är varmt och påverka alla dem som kan påverka beslutet. Jag misstänker att denna frågestund i varje fall lyfter upp frågan, så att det blir bekant att detta håller på att ske. Man tänker sig ju att flytta verksamhet i precis motsatt riktning mot vad som i allmänt tal i politiken sägs vara den rätta. I den debatt med arbetsmarknadsministern för en tid sedan som jag nyss refererade till sade hon följande i sitt svar beträffande utlokalisering: I sammanhanget vill jag emellertid erinra om regeringens uppdrag till ett tjugotal myndigheter med huvudkontor i Stockholm eller Solna att tillsam ns med statskontoret undersöka möjligheterna att ytterligare decentralisera sin verksamhet. Syftet är att myndigheterna skall föreslå decentraliseringar som innebär att minst 10 96 av årsarbetena vid modermyndigheterna skall kunna flyttas till existerande eller nya statliga organ ute i landet. Såvitt jag kan bedöma måste det som eventuellt kommer att ske, nämligen en bortflyttning från Västerås till möjligen Stockholm — det är ju ändå det — Nr 92 alternativ som har utretts — vara ett steg i precis motsatt riktning mot vad Torsdagen den arbetsmarknadsministern sagt. Då måste man ställa sig frågan: Vilken är 8 : : ä a UGL AE : z 28 februari 1985 regeringens och statliga myndigheters huvudlinje, när man hela tiden gör precis tvärtom mot vad som enligt arbetsmarknadsministerns uttalande är Z ä : - å lane i ad Om informationsregeringens avsikt? Vilka möjligheter har regeringen att förhindra att man likt beträffande gör precis motsatsen till vad regeringen säger sig vilja göra? N tsläpp av hälsofarliga ämnen
Fru talman! Om jag uppfattade Hans Petersson i Hallstahammar rätt så gällde den debatt som han hade med arbetsmarknadsministern statliga myndigheter. Det är riktigt att de har fått uppdrag om att försöka flytta ut verksamhet som finns hos dem. I det här fallet är det emellertid inte fråga om myndigheter — det är inte myndighetsutövning som Svensk Bilprovning utför.
Fru talman! Det är riktigt att det här inte är fråga om någon myndighet — det gäller annan verksamhet. Men för oss som bor i länet och dagligen förlorar arbetstillfällen spelar det ingen roll vilken form dessa arbetstillfällen har. Någon statlig verksamhet vill vi inte bli av med. Det är därför jag har ställt frågan.

Fru talman! Inga Lantz har frågat jordbruksministern när allmänheten kan räkna med att företag och brandmyndigheter åläggs en ofördröjlig informationsplikt i samband med utsläpp av hälsofarliga ämnen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Kommunernas brandförsvar har enligt brandlagen skyldighet att avvärja eller begränsa skada på människor vid utsläpp av hälsofarliga ämnen. I denna skyldighet ingår att vid behov informera hotade människor och eventuellt vidta utrymningsåtgärder. Statens brandnämnd har i december 1984 lämnat brandförsvaren material för utbildning och träning av den personal som skall svara för informationsverksamheten. För varningar eller andra meddelanden till allmänheten vid olyckor kan radion och televisionen användas. Civilförsvarsstyrelsen har i en skrivelse den 13 februari 1985 till regeringen föreslagit att en ny signal ”viktigt meddelande” skall kunna ges med civilförsvarets alarmeringsanordningar vid t.ex. utsläpp av kemikalier. Denna fråga bereds f.n. Vad gäller företagens informationsplikt finns det ingen formell sådan. Ett antal industrier har emellertid redan nu tillstånd att utnyttja alarmerings 1 anordningarna för att varna allmänheten vid utsläpp av kemikalier. Vissa industrier har egna alarmeringsanordningar som täcker ett begränsat område. Allmänheten har fått skriftlig information om signalernas innebörd och de skyddsåtgärder som bör vidtas. Det kan tilläggas att räddningstjänstskommittén har föreslagit att den allmänna underrättelseoch alarmeringsplikten som gäller för både enskilda och företag vid brand skall utvidgas till att gälla även vid andra olyckshändelser, om dessa är av allvarligt slag. Jag avser att ta upp denna fråga i den lagrådsremiss med förslag till räddningstjänstslagstiftning som planeras till hösten.
Fru talman! Inga Lantz kan på grund av sjukdom inte ta emot svaret på den fråga hon framställt. Bakgrunden till frågan är att det strax före midnatt den 13 februari inträffade ett trikloretylenutsläpp vid ett företag i Upplands Väsby. Kemiska reaktioner i lösningsmedlet trikloretylen kan bli ytterst riskfyllda vid en termisk reaktion. Vid en temperatur på 400”, för att ta ett exempel, utvecklas ett ämne som heter fosgen och som är en av de allra giftigaste substanser vi känner till. Ämnet finns bl.a. i krigsgas. Den som andas in fosgen får lungödem och dör under svåra plågor. Utsläppet från Solna Pressgjuteri orsakades i det här fallet inte av en termisk reaktion. Den kemiska reaktionen kallas för polymerisation. En liknande typ förekommer vid tillverkning av plast. Den här typen är i och för sig inte lika farlig som den andra, men den skulle kunna vara det — utsläppet skedde ju där människor bor. Bristen på information såväl till allmänhet som till lokalradio var i det aktuella tillfället total, enligt uppgift. Farlig gas kan alltså ha kommit in i bostadshusen i det berörda området via ventilationssystemen när de flesta låg och sov. Som försvarsministern konstaterar har företag och brandmyndigheter i dag ingen lagstadgad skyldighet att ofördröjligen underrätta alla berörda. Det finns en rekommendation. Detta faktum kan enligt vår uppfattning skapa dubbla lojaliteter. Överväganden om snabb information, som kan förebygga skador på människor, leder således till att det i första hand är företagens intressen som skyddas, och det är enligt vår uppfattning inte acceptabelt. Jag skulle vilja ställa några frågor till försvarsministern, eftersom skrivningarna i det här fallet är litet luddiga. Det gäller användningen av radion och televisionen. Borde det inte vara en skyldighet att använda sig av dessa media? Det borde ske snarast. Vidare: Är försvarsministern beredd att medverka till att det införs en informationsplikt för industrin gentemot den enskilde, om det händer sådana här saker? Över huvud taget borde samhällets beredskap skärpas i detta avseende. Försvarsministern avslutar sitt svar med att hänvisa till att frågan är under beredning. Jag vill då fråga: Kommer det en lagstiftning som också säger att brandförsvarsmyndigheterna har rätt och skyldighet att i förväg kontrollera företagen i det här avseendet, och inte i efterhand?
Fru talman! Eva Hjelmström har talat om vad som skedde den 13 februari. Jag har ingenting att tillägga när det gäller beskrivningen av det inträffade. Jag har studerat vad som hände och vad som gjordes från myndigheternas sida. Utryckningsstyrkan leddes av en erfaren brandmästare. Denne hade tidigare lett utryckningen vid ett liknande utsläpp, som inträffade vid företaget för något år sedan. Brandmästaren ansåg, efter samråd med jourhavande brandingenjör, att de närboende gjorde bäst i att stanna inomhus och att det inte var nödvändigt eller lämpligt att varna eller väcka människorna. Farligheterna vid utsläppet ansågs således ej vara av den karaktären att man skulle oroa dem som bodde i närheten. Viss omläggning av trafiken genomfördes dock. Inga personskador uppkom till följd av det här utsläppet. När det sedan gäller civilförsvarets alarmeringsanordningar vill jag säga att den föreslagna nya signalen ”viktigt meddelande” avses bli införd under budgetåret 1985/86. Civilförsvarsstyrelsen föreslår att signalen införs genom en ändring av civilförsvarskungörelsen. Länsstyrelserna skall enligt förslaget kunna ge kommuner och industrier tillstånd att utnyttja signalen. Brandnämnden kommer att lämna råd till de kommunala brandcheferna om användningen av signalen, t.ex. när det gäller brandchefens ansvar, samarbete med lokalradion osv.
Fru talman! Det är bra att det genomförs vissa förbättringar, men fortfarande tycker jag att försvarsministern tar litet för lätt på frågan. Inga personskador uppkom vid det aktuella tillfället, men de kunde ha uppkommit, och de kan uppkomma i framtiden, så länge lagstiftningen på detta område är så pass luddig som också medges i försvarsministerns svar. Det finns dubbla lojaliteter här som är oacceptabla. Frågan kvarstår om brandförsvaret inte skall ha rätt att redan innan gå in och kontrollera farliga ämnen och installationer t.ex. Och beträffande informationsplikt —t.ex. att lokalradion snarast skall kunna underrättas och gå ut med information — borde det finnas en lagstiftning på detta område. Försvarsministern säger att man inte skall oroa människorna i onödan, men här borde samhället ha en skyldighet att se till att människorna skyddas.
Fru talman! Brandnämnden har i sin meddelandeserie lämnat brandförsvaret material för utbildning och träning av den personal som skall svara för informationsverksamheten. I materialet från brandnämnden behandlas frågor om information för att förebygga olyckor och frågor om akut information vid operativ räddningstjänst. Vidare finns minnesregler och exempel på checklistor för den informationsansvarige vid operativ räddningstjänst. Materialet innehåller också exempel på planer för samverkan med t.ex. lokalradion.
Fru talman! Jag vill återkomma till vad försvarsministern säger i sitt svar: ”Vad gäller företagens informationsplikt finns det ingen formell sådan.” Är försvarsministern beredd att medverka till att det blir en informationsplikt på det här området och att brandförsvaret får möjlighet att gå in och kontrollera lagstiftningsvägen?
Socialstyrelsen rekommenderar nu landstingen att införa allmänna hälsoundersökningar med mammografi. För att denna undersökningsmetod skall bli verklighet fordras bl.a. röntgenläkare. I dag är det på många platser i landet, exempelvis i Jämtland, brist på sådana. Har statsrådet för avsikt att initiera åtgärder, så att kvinnor i alla delar av landet kan omfattas av den rekommenderade hälsoundersökningen?
Fru talman! Margé Ingvardsson har frågat mig om det finns beredskap inom sjukvården för att snarast påbörja allmänna hälsokontroller med mammografi. Margareta Winberg har frågat mig om jag har för avsikt att initiera åtgärder så att kvinnor i alla delar av landet kan omfattas av den rekommenderade hälsoundersökningen. Margot Wallström har frågat mig om regeringen ämnar vidta några åtgärder i syfte att underlätta en utbyggnad av mammografiundersökningar och i så fall vilka. Anita Bråkenhielm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att kvalitativt goda mammografiundersökningar skall kunna genomföras. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Det är glädjande att socialstyrelsen, efter en sju år lång försöksverksamhet, nu klart konstaterar att allmänna mammografiundersökningar minskar dödligheten i bröstcancer. Socialstyrelsen kommer, enligt vad jag har inhämtat, att nu snabbt utarbeta allmänna råd med riktlinjer för en allmän hälsokontroll med mammografi. En viktig förutsättning för införande av allmänna mammografiundersökningar är att det finns utbildad personal i mammografi. Utbildningen säkerställer en god kvalitet i mammografiverksamheten. Jag har därför i samråd med socialstyrelsen vidtagit åtgärder som möjliggör att en första utbildning av röntgenläkare och röntgenassistenter kan komma till stånd redan under våren 1985.

Fru talman! Jag tackar sjukvårdsministern för svaret på min fråga. Svaret är visserligen ganska allmänt hållet, men jag tolkar det ändå som positivt. I tio års tid har vpk drivit kravet på allmänna hälsokontroller med mammografi, och detta krav har stötts av en bred kvinnorörelse och enskilda läkare. Men kampen har varit hård. Vi har flera gånger upplevt hur förslag till åtgärder har sopats under mattan med olika argument. Utvärderingen av försöksverksamheten i Kopparbergs och Östergötlands län var en skön seger, samtidigt som det kändes märkligt att höra socialstyrelsen bekräfta mammografins positiva resultat med de argument som vi fört fram i tio år. Mammografin är, såvitt jag vet, den enda diagnosmetod som utvärderats så noggrant innan den kunde godkännas och bröstcancer den enda sjukdom där det ifrågasatts om en tidig diagnos ger bättre behandlingsresultat. Kanske en del gör bedömningen att det var värt att vänta i tio år på en fullständig utvärdering och ett positivt resultat. Men vi tvingas samtidigt konstatera att priset var att fler kvinnor skulle dö i de kontrollgrupper som ej blev undersökta jämfört med de mammograferade kvinnorna. Jämsides med kravet på hälsokontroller har vi pekat på utbildningsbehovet för verksamheten. 1980 lovade dåvarande sjukvårdsminister Holm att se över fördelningen av röntgenläkare för att täcka kommande behov. 1981 gav riksdagen en direkt beställning till regeringen och dåvarande sjukvårdsminister Ahrland att de snabbt och aktivt skulle agera för ökad utbildning av personal för mammografi. Då förväntades utvärderingen av försöksverksamheten vara klar 1983. Men trots fördröjningen på två år befinner vi oss i alla falli den situationen att det saknas utbildad personal för att vi nu skall kunna starta med allmänna hälsokontroller. Nu förväntar vi oss att sjukvårdsministern fullföljer riksdagens beställning från 1981 i vilken det fastslås att statens uppgift är att se till att det finns utbildad personal för verksamheten med mammografi. Sjukvårdsministern anger att hon har vidtagit åtgärder, men hon talar inte om exakt vilka. Vi förstår att vi i ytterligare några år framöver får betala för tidigare underlåtelsesynder. Från vpk:s sida kommer vi noggrant att följa alla åtgärder som vidtas av staten och landstingen för att förverkliga hälsokontroller med mammografi.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen över huvud taget. 6 90 av alla kvinnor drabbas förr eller senare av den, enligt beräkningarna. 1980 avled över 9 000 kvinnor till följd av bröstcancer. Utvecklingen är dessutom negativ. Mellan 1961 och 1970 ökade bröstcancerfrekvensen med 1,5 96, och mellan 1971 och 1980 var ökningen 1,8 96. Naturligtvis känner vi alla en lättnad och glädje i dag, när vi kan konstatera att utvärderingen av försöksverksamheten nu är klar och att den blev så positiv. Man räknar med att dödsfallen kan reduceras med mellan 25 och 40 20 om man inför massundersökning med mammografi, detta till den i sammanhanget blygsamma kostnaden av ungefär 110 kr. per undersökt kvinna. Ute i landstingen har man länge väntat på dessa resultat, och hur reagerar man när de nu kommer? Jo, precis som vi här i dag, dvs. positivt i sak. Men på många håll, inte minst i skogslänen, säger man i dag att materialkostnader, investeringar, service och underhåll — allt sådant har vi en beredskap för och detta klarar vi av. Men hur skall vi klara det här med personalen? Vi har inte kompetent personal, och utan sådan gör undersökningen större skada än nytta. I mitt hemlän finns i dag åtta röntgenläkartjänster. Tre av dem är inte besatta. Det gäller både tjänster som överläkare och tjänster som biträdande överläkare. Genomförs massundersökningar med mammografi behövs ytterligare läkartjänster plus tjänster för assistentpersonal. Sjukvårdsministern har i sitt svar aviserat ett snabbt igångsättande av utbildning, och det är självfallet väldigt bra. Men jag vill ställa frågan: Vad händer med den regionala fördelningen av läkare i landet, om mammografiundersökningar blir rutin. Jo, vi befarar att koncentrationen av läkare ytterligare kommer att förstärkas i de områden där man i dag har god tillgång på läkare. Förutom att vi i ett skogslän alltså kommer att ha underskott på röntgenläkare nu och framöver, så kommer läkarförsörjningen i stort att försvåras, eftersom det öppnas en ny marknad i södra Sverige för sådana läkare som annars kanske skulle ha kommit till oss. I morgon skall jag prata hälsooch sjukvård uppe i Gäddede, som ligger 30 mil från Östersund. Där har man inte någon permanent läkare, och ibland finns det inte vikarie, utan man får åka de 30 milen till Östersund — 60 mil tur och retur — för att träffa en läkare. Det är ungefär lika långt som härifrån och till Blekinge. Den sträckan måste man alltså åka för att över huvud taget få träffa en läkare. Vid mötet i morgon skall jag berätta för alla kvinnorna i Gäddede, att nu skall kvinnor över en viss ålder få genomgå hälsoundersökning med mammografi. Då kommer kvinnorna på det mötet att säga: Det är väldigt bra. Men gäller det också oss?

Fru talman! Jag tackar sjukvårdsministern för svaret på den fråga som min kollega Margot Wallström ställt; hon kan på grund av sjukdom inte själv vara närvarande för att ta emot svaret. Socialstyrelsens positiva rapport angående resultaten från försöksverksamheten med mammografi i Östergötlands och Kopparbergs län har verkligen intensifierat diskussionerna angående mammografiundersökningar ute i landstingen. I Värmlands län har man redan tidigare aktualiserat frågan om allmän hälsokontroll med mammografiundersökningar, och bl.a. tillsattes i december förra året en arbetsgrupp med uppgift att följa utvecklingen på detta område. Gruppen har t.ex. beslutat genomföra en probleminventering om vilka behov som kommer att uppstå rörande personal, lokaler, utrustning och framför allt utbildning, ifall mammografi skall användas som hälsokontroll. Man har då kommit fram till att det är främst på den röntgenologiska delen som de största problemen föreligger, eftersom det i dag inte finns utbildad personal i den utsträckning som erfordras vid en allmän kontroll. Det är med utgångspunkt i de här förberedande planerna på allmän mammografikontroll i Värmland som det är intressant att få veta vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att underlätta utbyggnaden. Detta är alltså bakgrunden till frågan. Det är med tillfredsställelse jag noterar att sjukvårdsministern ansluter sig till våra synpunkter på vikten av att det finns tillgång till utbildad personal och att hon, som framgår av svaret, i samråd med socialstyrelsen vidtagit åtgärder, så att utbildning av röntgenläkare och assistenter kan påbörjas redan i vår. För min del instämmer jag i vad Margareta Winberg här sagt om att det är väldigt viktigt att det vidtas åtgärder så att inte glesbygden blir utan läkare även i detta sammanhang. Jag förutsätter alltså att sjukvårdsministern håller ett öga på även den delen. Jag tackar än en gång för svaret.

Fru talman! Den mycket efterlängtade utvärderingen av EW-projektet är nu klar, och vi står alltså i vårt land med ovanligt fast mark under fötterna när vi nu kan säga att det är dags att sätta i gång med mammografiundersökningar på bred front. 1981 på våren gjorde riksdagens socialutskott ett mycket seriöst arbete på det här området. Utskottet konstaterade att det var värdefullt att vänta på utredningen men att man redan då kunde ana det resultat vi nu har fått. Riksdagen gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen, där man bl.a. påpekade att det vore statens uppgift att se till att utbildningen av erforderlig personal kom i gång på ett sätt som gjorde att personal skulle finnas den dag den behövdes. Våren 1982 var frågan uppe i riksdagen igen. Socialutskottet anförde i sitt betänkande på våren 1982, med anledning av att regeringen då sade sig ha överlämnat en skrivelse till socialstyrelsen med begäran om planering på utbildningssidan: Enligt från socialstyrelsen inhämtad uppgift förbereder myndigheten f.n. en framställning till regeringen om utbildning av läkare och personal för mammografiverksamhet. Det var tre år sedan. Sedan kom ett regeringsskifte. Hade de borgerliga regeringarna på samma vis som det ryktades att socialdemokraterna hade gjort 1976 rensat skrivborden på ett sätt som gjorde att man inte hade möjlighet att följa upp vad som tidigare hade planerats eller ligger felet hos socialstyrelsen? I reportage från landstingsmöten överallt ute i landet under de här dagarna kan man läsa hur landstingen har reagerat. I Södermanland är man seriös. Där säger man: Så fort socialstyrelsens rekommendationer kommer skall vi göra en planering för att se hur många kvinnor som kommer att beröras, hur mycket personal som skall utbildas och vilken utrustning som behövs. I Halland har det moderata landstingsrådet Margit Wadensten framfört stark kritik mot socialstyrelsen, som går ut med uttalanden om att det bara är att sätta i gång. Riktigt så enkelt har det kanske inte varit, men man påpekar att det behövs råd och föreskrifter, och framför allt påpekar man vilken brist det fortfarande är på utbildad personal. Sjukvårdsministern konstaterar i sitt svar att utbildad personal är en förutsättning för mammografi. Jag vill starkt understryka detta: Dålig mammografi är sämre än ingen mammografi alls. Jag vill fråga: Är sjukvårdsministern beredd att göra ett uttalande i dag med innebörden att man tillhåller landstingen att verkligen göra detta på ett seriöst sätt? Jag hörde oroande rapporter, från mitt eget landsting, där landstingsrådet i går sagt: Vi är beredda att se till att verksamheten kan starta i full skala i höst. Det är uppenbarligen alldeles omöjligt. Samma landstings utbildningsledare säger att utbildad personal ej finns. Är sjukvårdsministern beredd att ställa krav på socialstyrelsen, så att det för tre år sedan beställda utbildningsprogrammet verkligen kommer i gång omedelbart, och får socialstyrelsen medel för detta?
Fru talman! Den studie och utvärdering som har ägt rum i Kopparbergs län och Östergötlands län är av närmast banbrytande karaktär och kommer att få utomordentligt stor betydelse inte bara för Sverige utan för hela världen. Jag tycker att det är mycket bra att vi har fått den här utvärderingen. När sedan vpk framhåller att man visste detta långt innan utvärderingen var gjord, får Margé Ingvardsson och vpk stå för detta. Socialstyrelsen fick 1981 en beställning med anledning av riksdagsbeslutet, och jag vill säga till Anita Bråkenhielm: Jag har inte sett någon framställning från socialstyrelsen före den som kom nu i februari. Man har haft en beredskap för att begära medel och sätta i gång utbildning. Jag kan upplysningsvis säga, att man i den inventering som gjorts har kommit fram till att det finns ungefär hundra läkare, som i någon form har » utbildning i mammografi. Man beräknar att det ytterligare behovet av läkare är mellan femtio och hundra, och dessutom behövs utbildning av röntgenassistenter. Det som Margareta Winberg och även Elvy Nilsson tog upp är ett problem som inte bara gäller den här kategorin läkare utan den ojämna fördelning som vi har i vårt land och inte har någon större möjlighet att styra. Dagmarpropositionen, som innebär en rättvisare fördelning av de ekonomiska resurserna från samhällets sida, bör på sikt kunna ge en jämnare läkarfördelning. Men jag tycker att Margareta Winberg skall svara sina lyssnare att hon utgår från att det skall ges möjlighet för alla kvinnor i landet att genomgå en allmän hälsokontroll och få mammografiundersökning.